Fru talman! Den här dagen hade kunnat bli en framgångens och beslutsamhetens dag i Sveriges riksdag, en dag då ledamöterna i denna kammare kommit samman och sagt: ''Vi lever i en tid av oro. Svåra påfrestningar väntar oss. Låt oss med detta för ögonen enas om att de bördor som detta för med sig skall bäras gemensamt och låt oss se till att inte de svagaste drabbas. Låt oss se till att de arbetslösa, som redan har drabbats, inte råkar ut för ytterligare försämringar. Låt oss gemensamt se till att de tiotusentals ungdomar som nu hotas av en lång tids arbetslöshet får fortsätta sin utbildning och att de som annars skulle ha kastats ut från sin vuxenutbildning kan få fortsätta. Låt oss visa varandra att vi förmår hålla samman, stödja varandra och gemensamt finna en väg ut ur den svåra situation som vi har hamnat i.'' Detta skulle ha givit de människor i vårt land som drabbats direkt av krisen och som plågas av oro inför framtiden litet hopp och förtröstan, kanske t.o.m. en smula uppmuntran att kämpa vidare och bygga upp en bättre tillvaro. I dag, den 2 april, är det möten och demonstrationer runt om i Europa mot arbetslöshet och för sysselsättning. Demonstrationerna anordnas av den gemensamma europeiska fackföreningsrörelsen. De flesta äger rum i länder som i åratal lidit av den arbetslöshet som nu har slagit klorna i Sverige. Det skulle ha varit ett fint bidrag från vårt land, om vi i dag i Sveriges riksdag hade kunnat samlats kring beslut om att satsa på utbildning åt annars arbetslösa ungdomar och om att rättvist bära krisens bördor. Men så blir det inte. Tvärtom: Om en stund kommer flertalet i denna kammare att driva igenom att hälften av de besparingar som regeringen har angivit som nödvändiga skall läggas på en av de grupper i vårt samhälle som har det svårast att bära dem, de arbetslösa. Runt om i Europa demonstrerar man i dag för att lindra de arbetslösas villkor. Men i Stockholm bestämmer riksdagen samma dag att nya bördor skall läggas på just de arbetslösa. Låt mig först som sist göra alldeles klart att jag själv och andra socialdemokrater upplever detta som ett mycket svårt misslyckande. Vi inbillar oss inte ett ögonblick att Socialdemokraterna skulle kunna ställa sig vid sidan om den utveckling som nu sker i landet. Hur djupt vi än ogillar den nuvarande regeringens politik, måste vi så gott vi kan försöka lindra följderna av denna för människorna i vårt land. Det var det som gjorde att vi ställde upp i krisförhandlingarna i höstas. Och det var det som låg bakom att Ingvar Carlsson skrev brev till statsministern för 14 dagar sedan. Vad var det som Socialdemokraterna ville uppnå? Vad var det vi ville med brevet? För det första handlade det om att minska den öppna arbetslösheten genom att ge fler människor jobb eller utbildning. För det andra handlade det om att göra det på ett sådant sätt att vi kunde gå ifrån det allra dyraste och mest ineffektiva, nämligen att betala folk för att ingenting göra, och i stället betala människor för att de skulle få utbilda sig eller få ett arbete. För det tredje ville vi att kostnaderna för detta skulle fördelas rättvist. Mer än hälften av regeringens sparprogram för nästa budgetår faller på de arbetslösa genom sänkt tak i försäkringen, genom sänkt ersättningsnivå och genom karensdagar. Vi tycker att det är orättfärdigt att en arbetslös som först har förlorat sitt arbete och därmed sin lön dessutom skall få ut 17 000 kr mindre på ett år från arbetslöshetsförsäkringen. Vi tycker i stället att alla måste vara med och betala. Vad är det då som har skett? Jo, vi lyckades övertyga regeringens förhandlare om att sätta in åtgärder för att skapa ca 180 000 utbildningsplatser. Börje Hörnlund har fällt en litet nedlåtande kommentar till pressen om att regeringen sannerligen inte behövde hjälp med utgifterna. Alla i denna kammare vet att detta är fel. Han behövde all hjälp som fanns att få -- även mot sina egna. För litet drygt en vecka sedan satt de borgerliga företrädarna färdiga med fingret på nejknappen för att rösta bort alla våra förslag. Det andra som har skett är: Den dyraste arbetsmarknadspolitik som finns är kontantstöd, som går ut på att betala människor för att de inte skall arbeta. Det har vi socialdemokrater alltid sagt och tyckt vara fel. Det är därför som vi har gått in för arbetslinjen; samhället skall satsa på aktiva åtgärder, på arbete och utbildning. Nu har professor Assar Lindbeck kommit fram till samma slutsats. Då borde det ha funnits hopp om att de borgerliga partierna skulle ha kunnat övertygas om detta. Men det är bara att erkänna en sak: Vi lyckades inte att övertyga regeringen om detta. En arbetslös ungdom som får gymnasieutbildning kostar staten 37 000 kr om året. Om samma ungdom inte får utbildning utan i stället kontantstöd är statens kostnad 56 300 kr per år. Det kostar alltså staten 20 000 kr mindre att erbjuda utbildning. T.o.m. den här regeringen borde kunna erkänna att detta är en besparing för staten. Det är dessutom mycket bättre för den arbetslöse, eftersom det är en investering i hans eller hennes framtid. Att regeringen vägrar att acceptera detta är en tragedi för dem som är arbetslösa. Men det som definitivt gjorde att förhandlingarna misslyckades var frågan om rättvisa. Under ett mycket hårt tryck fick vi de borgerliga förhandlarna att acceptera två saker, att man egentligen inte borde sänka ersättningen för de arbetslösa och att även arbetsgivarna skulle vara med och betala mer till arbetslöshetsförsäkringen. Detta var i och för sig något av ett genombrott. Och när vi kommit så långt kände jag mig ganska optimistisk. Men det visade sig bara vara en tillfällig framgång. Socialdemokraterna var beredda att ställa upp på en finansiering i samma storleksordning som sänkningen av ersättningen till de arbetslösa. Vi var beredda att försvara uppoffringar för löntagarna, om detta kunde ge fler jobb och färre arbetslösa. Men dessa uppoffringar fick inte bara drabba de arbetslösa. För att rädda jobben måste alla vara med. Våra förslag till finansiering utgick ifrån att alla arbetsgivare och löntagare skulle vara med och betala, samtidigt som utgifterna skulle minskas. september förra året var vi överens om att införa en egenavgift i sjukförsäkringen och att inte höja egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen, eftersom det senare ger staten mindre inkomster. Vi anvisade också besparingarna. Men regeringen krävde nu absolut att krisuppgörelsen skulle överges och att det var just arbetslöshetsförsäkringens egenavgift som skulle höjas. Detta var tydligen en prestigefråga för Moderaterna, som de inte kom förbi. Och de avvisade våra besparingar med att de själva hade tänkt använda dessa besparingar till annat. Något brast hos de fyra regeringspartierna. De har nu det yttersta ansvaret för att förhandlingarna inte lyckades. Det är de borgerliga partierna som är regering här i landet. Såvitt jag kan förstå är det bara Moderaternas och Ny demokratis hårda kärna som kan vara nöjda i dag. Jag är det inte. Socialdemokraterna är det inte. De som är arbetslösa kan definitivt inte vara det. Det gick inte att få regeringen med på ett samlat paket som skulle ge fler arbetslösa utbildning och arbete. Det gick inte att få med regeringen på den sunda ekonomiska principen att betala mindre och att få mer, dvs. att använda utgifterna för investeringar i utbildning till en lägre kostnad än kontantstöd. Det gick inte att få med denna regering på att fördela bördorna rättvist. Fru talman! Av det betänkande som vi nu skall behandla framgår vidden av den arbetslöshetskris som vi är på väg in i. Om ingenting dramatiskt sker nu, riskerar vi att få 11 % öppet arbetslösa nu till sommaren. Det är 470 000 människor -- unga, gamla, kvinnor och män -- som inte har någonting att göra. Situationen har förvärrats utomordentligt snabbt. Arbetslösheten har ökat med mer än 100 000 sedan februari förra året, och om Arbetsmarknadsverket får rätt kommer därutöver ytterligare 100 000 att mista sina arbeten till februari nästa år. Vi är dessutom på väg att få 100 000 långtidsarbetslösa. Det är en fruktansvärd siffra. Enbart långtidsarbetslösheten är i dag större än vad hela arbetslösheten var för bara ett par år sedan. Vi står nu inför den situation som vi bara trodde kunde uppstå i andra europeiska länder -- en hög permanent arbetslöshet och människor som förlorar tron på att någonsin få ett jobb. Regeringen har tappat kontrollen över utvecklingen. Fru talman! Det största hotet inför framtiden är den borgerliga regeringens brist på ledarskap och den uppgivenhet som denna regering sprider omkring sig ute i samhället. Arbetslöshet är inte bara siffror och kalkyler. Det är mänsklig oro och ångest. Vad skall det bli av mig? Hur skall det gå för min familj? Det finns kostnader som inte har redovisats. Det är kostnader för sjukvård, att många mår dåligt, inte orkar med och att barnen drabbas. I regeringens egen folkhälsorapport säger forskarna att det handlar om allt från ökad stress till magkatarr och hjärt och kärlsjukdomar. Forskarna säger: ''Sammanfattningsvis kan sägas att arbetslöshet utan tvekan är ett allvarligt hot mot folkhälsan.'' En miljon löntagare uppger att de är rädda att förlora sitt arbete. Det som utlovades att bli valfrihetens regering blev otrygghetens och de osunda statsfinansernas regering. Den regering som skulle vara den mest kompetenta av regeringar skapar arbetslöshet, kan inte nå parlamentariskt underlag för sina beslut och kan inte ta detta land ur en djup kris. Vi socialdemokrater vill mobilisera människors skaparkraft och initiativförmåga för att ta Sverige ur krisen och återskapa den fulla sysselsättningen. Då behövs både löntagare och företagare. Utvecklingen är inte ödesbestämd. Den kan påverkas. Men då måste regering och riksdag fatta de rätta besluten. Socialdemokraterna har sagt ifrån. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret för att ta fram en politik som leder fram till ökad tillväxt och minskad arbetslöshet, och där bördorna för insatserna betalas av alla. Socialdemokraterna har redovisat hur detta skall gå till. Det första steget är att ge 190 000 utbildnings och arbetstillfällen för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. Regeringspartierna har avvisat i stort sett alla de insatser som vi har föreslagit för att bekämpa arbetslösheten. Glädjande undantag är tidigareläggningar av vissa trafik , reparations-, ombyggnads och tillbyggnadsinsatser där socialdemokratiska motioner och initiativ har fått gehör i riksdagen. Fru talman! Socialdemokraterna har varit beredda att ställa upp med en ansvarsfull finansiering i samma storlek som den av regeringen föreslagna försämringen av arbetslöshetsförsäkringen. För att kunna pressa tillbaka arbetslösheten är vi beredda att gå ut och försvara att det krävs uppoffringar av alla löntagare och arbetsgivare. Jag har det bestämda intrycket av att Folkpartiet och Centerpartiet delade denna inriktning. Moderaterna var däremot från första stund i grunden ointresserade av en sådan politik. De kortsiktiga besparingar som ensidigt drabbade de arbetslösa var deras främsta syfte. Fru talman! I det brev som Ingvar Carlsson skrev till statsministern säger han avslutningsvis: ''Jag utgår ifrån att regeringen liksom jag vill arbeta konstruktivt för att finna en lösning som är bra både för de arbetslösa och för statsfinanserna. Skulle det mot förmodan inte gå att komma fram till en gemensam syn, räknar jag med att var och en fullföljer sina respektive förslag från utskottet, när frågan slutligt behandlas i riksdagen.'' Mot denna bakgrund, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna samt i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Under Socialdemokraternas styre byggdes landet upp med ett bidragssystem som urholkade ekonomin och som t.o.m. var utformat så att det i vissa fall lönade sig mera att inte arbeta och som inte hindrade att man jobbade svart. Detta är grunden till den kris som vi har i dag. Arbetslöshetsförsäkringen visade sig vara dålig och otillräcklig, varför den nya borgerliga regeringen i februari 1992 tillsatte en utredning för en totalöversyn av detta system. Fonden är som bekant i dag ingen fond utan har ett underskott som galopperar med rekordfart. Om arbetslösheten fortsätter att utvecklas på samma sätt, blir underskottet nästa år 40 miljarder svenska kronor. 1995 blir det 120 miljarder svenska skattekronor. Observeras bör att detta inte är inräknat i budgetunderskottet utan står som kredit hos Riksgälden. Härmed en stilla reflexion: Vilket företag kan sköta sina affärer på detta sätt? Vad skulle revisorerna säga? Vad säger egentligen Riksdagens revisorer? Ett år senare, innan utredningen lagt fram sitt betänkande, kommer nu regeringen med en proposition om försämrade villkor för de arbetslösa. I utskott, vid förhandlingar, överallt och jämt och ständigt avslås jättebra förslag med hänvisning till att en utredning redan är tillsatt och att vi måste vänta på dess betänkande innan vi kan ta ställning. Därför avstyrks förslaget. Regeringen vill nu att riksdagen skall ta ställning till dess proposition om sänkt arbetslöshetsförsäkring, några få veckor innan utredningen skall presentera sitt betänkande. Visst krävs det åtgärder just nu, men tydligen tillsattes utredningen för att man med hänvisning till denna skulle kunna avslå alla vettiga förslag i detta ärende -- eller? Hur stämmer det med regeringens krav på sparande och effektivitet? Var är logiken? Var är moralen? Var är ansvaret? Man kan inte bara bromsa, man måste gasa också, och detta måste göras vid rätt tillfälle och koordinerat. Man måste ha en totalbild av problemet och ett totalförslag till lösning. Detta är paketet som Ny demokrati alltid talat om. Här krafsar man på ytan och försämrar läget för de redan svaga grupperna på ett okoordinerat sätt. Samtidigt med detta får t.ex. miljonärer barnbidrag. Är det vettigt? Momshöjningar och bensinskattehöjningar slår hårdare mot de arbetslösa än mot de rika. Är det då vettigt att höja dessa? Utskottet har -- till vår stora glädje -- i går accepterat nedanstående skrivning: Ny demokrati anser att arbetsmarknadspolitiken i sig inte är ett tillräckligt instrument i den svåra situation som nu råder. Med en samhällsekonomi i obalans och en krympt industrisektor måste alla politikområden samverka för att ge förutsättningar för tillväxt och sysselsättning. Det gäller förutom arbetsmarknadspolitik också ekonomisk politik, utbildningspolitik, näringspolitik, regionalpolitik, bostadspolitik, skattepolitik, m.m. Inom Ny demokrati kan vi tyvärr inte helt acceptera denna skrivning. Vi måste föra fram vår politik, vilket vi i detta fall gjorde via ett särskilt tillägg, ett s.k. särskilt yttrande som lyder: ''I begreppet positivt företagsklimat vill jag inkludera en politik som gör det attraktivt för svenska uppfinnare, innovatörer och entreprenörer att verka. Därutöver måste förutsättningarna öka för att deras idéer skall kunna omsättas i praktisk tillämpning i svenska företag.'' Fru talman! Jag vill påpeka att det bör observeras att vi inte fick stöd av något parti för denna text. Vi inom Ny demokrati tror nämligen på att Sveriges framtid i allt högre grad måste involvera betydligt förbättrade förutsättningar för våra uppfinnare. Fru talman! Nyss relaterade samband mellan politikområden har Ny demokrati offentligt begärt i arbetsmarknadsutskottet och i socialförsäkringsutskottet genom att helt enkelt föreslå att man skall göra ett sammansatt utskott. Ny demokrati kommer med konkreta förslag för att lösa krisen. Vad har hittills hänt med detta förslag? Jo, på sedvanligt politikermaner skall detta ''behandlas'' inom partierna. Med tanke på det sega systemet törs vi inte tänka på när vi får svar. Med Ny demokratis system kan man se arbetsmarknaden i sitt rätta perspektiv. Som det nu är försöker man lösa problem isolerade från varandra. Ny demokrati begär en i grunden förändrad arbetsmarknadspolitik. Det nuvarande systemet klarar inte av anstormningen av arbetslösa. En felaktig politik har lett till denna massarbetslöshet som nu håller på att leda in oss i en djup depression. Redan i den etablerade arbetsmarknadspolitiken som isolerad enhet finns mängder av åtgärder som effektiviserar systemet, kostar mindre samt dessutom inte drabbar de redan värst utsatta människorna. Jag skall ge några konkreta exempel på detta. I dag sysselsätter man folk i stället för att ge folk arbete. Om man har a-kassa, beredskapsarbete eller är engagerad i ett ALU-projekt, får man inte arbeta med något som kan konkurrera med den ordinarie arbetsmarknaden, som det heter. Det blir i stället en evig rundgång av tillfällig sysselsättning. Det låter tjusigt med 180 000 utbildningsplatser som Socialdemokraterna har föreslagit och som dessutom skulle spara en massa pengar. Men besparingen är helt enkelt sänkt ersättning till de studerande, men det vågade de inte säga. Eftersom Ingela Thalén nyss sade att vi alla måste spara, skulle jag vilja fråga henne om hon tycker att det är rättvist och bra att Anna Hedborg, som satt i Socialdemokraternas grupp i höst och arbetade med krispaketen, höjde sin egen lön med 15 000-- 20 000 kr per månad. Hon är ett exempel. Det finns fler. Är det god solidarisk socialdemokratisk politik? Tänk om man i tid hade förstått att företag med goda affärsidéer och som sköts på ett normalt sätt i princip inte behöver några bidrag. Däremot behöver företag en god jordmån att kunna växa och verka i. Företagen måste bl.a. kunna låna pengar till förmånliga villkor. I dag nekar bankerna företag med lovande affärsidéer och goda utvecklingsmöjligheter krediter, vilket ofta leder till onödiga konkurser. Bankerna dödar alltså sina kunder, vilket osökt leder oss in på att det primära i dag är att få ned räntan. Sverige. 90 % av dessa hade 0--20 anställda. Redan då kunde man förutse att lågkonjunkturen skulle bli allt djupare. Redan då skulle man följt Ny demokratis förslag och rent profylaktiskt sänkt arbetsgivaravgiften till 16 % för småföretagen. Med detta skulle en stor del av arbetslösheten kunnat bekämpas. Man kan gott och väl räkna med att varje ''småföretag'' då kanske kunnat anställa en person. Dagens arbetslöshet hade då inte haft den omfattning som den har i dag. Redan då föreslog vi att vi skulle återinföra lärlingsplatssystemet och att provanställningar skulle kunna förlängas. Dessa förslag räknades naturligtvis inte som rumsrena och avslogs givetvis med stor majoritet. För att klara av den massarbetslöshet som vi drabbats av har vi föreslagit följande inom arbetsmarknadspolitiken: Det nuvarande systemet är inte tillfredsställande. Det får vi dagligen otaliga bevis på. Vi behöver en total översyn av arbetsmarknadsverket i syfte att rationalisera, effektivisera, göra besparingar och förenkla det nuvarande systemet, som uppenbarligen inte fungerar i nuvarande former. Vi menar att varken AMS, LAN eller AMI behövs. Länsarbetsnämnden har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i varje län. I klartext betyder det att pengar fördelas härifrån till de olika kontoren enligt principer som AMS beslutat om. För att detta skall kunna göras måste bevakning ske av den lokala företagsamheten samt av arbetslöshetsstatistiken. Andra faktorer som påverkar är lokal utbildningsnivå och förutsättningar för näringslivets utveckling. Vidare sköter länsarbetsnämnderna personalutbildning, löneutbetalningar och en del andra administrativa åtgärder. Allt detta kräver, förutom tjänstemän med specialistfunktioner, en relativt sett stor administrativ resurs samt lokaler. Vi anser inte att det är försvarbart med en sådan, enligt vår mening, onödig mellanhand, vars uppgifter i dagens datasamhälle, med det stora, centralt uppbyggda datanät som arbetsförmedlingarna har, skulle kunna skötas av arbetsförmedlingarna. Jag kan tillägga att datanätet nu skall byggas upp ytterligare för 40 Vi tycker att det i stället bör fungera så här: Länsarbetsnämnderna läggs ner och deras uppgifter förs över till arbetsförmedlingarna. För att möta därmed ökade kompetenskrav bör arbetsförmedlingarnas kompetens höjas. Jag återkommer strax till förmedlingarnas roll när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Den del av LAN:s verksamhet som rör samordningsansvaret för länen bör underställas Arbetsmarknadsdepartementet bör bli den direkta huvudmannen. På departementet bör olika avdelningar inrättas, ansvariga för varje län och med specialistkompetens inom näringsliv, data, m.m. Den nya tekniken kan vara till hjälp vid den nödvändiga kommunikationen mellan olika inblandade organ. Kommunikation med övriga länsfunktioner, arbetsgivare, arbetsförmedlingar, skolor, fackförbund, arbetsgivarorganisationer m.m. som kan vara av värde kan numera ske via interaktiv video. På så sätt spar man resekostnader och sliter inte heller så mycket på mänskligt kapital. Jag övergår nu till AMI-instituten. Nya AMI-institut har växt upp i varje kommun i Sverige, med egen chef, egna vägledare, egen administrativ personal, egna lokaler och eget budgetansvar. Dock varken får eller kan man fatta beslut om arbetsmarknadspolitiska insatser, eftersom dessa belastar arbetsförmedlingens budget. Det finns en utredningsresurs på arbetsförmedlingen i nära anslutning till den aktiva platsförmedlingen, som är nära företagsansluten. Varför bygga upp en ny organisation, där tjänstemännen förväntas arbeta med samma slags utredning, men utan närheten till den levande förmedlingsverksamheten? Dessutom utan möjlighet att fatta ekonomiska beslut om bidrag för arbets eller utbildningsåtgärder. I dag passerar en arbetssökande först förmedlingens utredning för att komma till AMI. Därifrån får personen, efter mer eller mindre långvarig utredning, återvända till förmedlingen för ett ekonomiskt beslut, vilket förmedlingen av lokala arbetsmarknadsskäl inte kan fatta, då man ej planerat åtgärden efter arbetsgivarnas krav. Nu gör förmedlingen om hela utredningen, och tiden går. Förutom ett slags rundgångsverksamhet blir effekten tidsförlust och mänskligt lidande. Det kan enligt uppgift finnas en mycket stor potential för besparingar, speciellt på den regionala nivån, vad beträffar LAN och AMI. Det är dock mycket svårt att kvantifiera besparingsmöjligheterna innan en undersökning av förhållandena gjorts. Vårt förslag är: Lägg ner AMI! För över all utredningsverksamhet under förmedlingens tak, med en chef, ett ekonomiskt ansvar och utnyttjande av personalresurser samt inte minst i absolut närhet till det aktiva förmedlingsarbetet. Här finns det miljoner skattekronor att spara. Nu kommer jag till arbetsförmedlingarnas roll. Från slutet av 70-talet har arbetsförmedlingarna utvecklats för att dels kunna ackvirera arbete åt enskilda människor, dels tillfredsställa arbetsgivarnas krav. Man kan säga att förmedlingarna har två olika kunder med delvis helt olika krav. Dock vore det rimligt att anta att människans behov av arbete och arbetsgivarnas behov av kvalitativ arbetskraft är i högsta grad förenliga. För att kunna klara denna mycket svåra balansgång bör arbetsförmedlingarna satsa på välplanerad arbetsmarknadsmässig och företagsanpassad utbildning. Det har nu även framkommit att man i sin planering av arbetsmarknadsutbildningen fullständigt underskattat kostnaderna för utbildningen. Kurserna har bl.a. blivit onödigt kostsamma på grund av att man saknat kompetensen att upphandla de billigaste alternativen. Kurser går nu till och med tomma, dvs. de har upphandlats och måste betalas, men de saknar deltagare eftersom pengarna inte räckt till utbildningsbidrag. Utbildningsbidragen är förresten dyrare ute i landet än t.ex. i Stockholm. Anledningen är att det är flera som är med i akassan i landsorten än i storstäder och därför tar pengarna slut fortare. Apropå detta har ett berömvärt initiativ tagits av arbetsförmedlingen i Rinkeby. Där har man förutom sex handläggare även anställt två socialsekreterare och en försäkringstjänsteman. Man letar upp tomma utbildningsplatser i Stockholmstrakten och låter efter utredning människor delta i dessa kurser med bibehållet socialbidrag och ibland även sjukpenning. Man behöver alltså på förmedlingarna satsa på en kvalitativ vägledning av förmedlingens kunder, både beträffande egna resurser och omgivningens krav. I dag är det ett eftersatt område. I stället har man satsat resurserna på olika servicecentrer, t.ex. Med tanke på det allt viktigare kravet på arbetsmarknadsanpassad utbildning, och med kravet på arbete efter utbildning, borde det vara en utmärkt lösning att kunna köpa utbildningsplatserna direkt av de större företagen på en ort, så att utbildningen kan bli både ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Detta för mig osökt in på anställningsstöden. I dag har vi en flora av sådana, t.ex. rekryteringsstöd, stöd för företagsutbildning, utbildningsvikariat, lönebidrag, lokaliseringsbidrag, glesbygdsstöd, speciellt stöd för näringsidkare, starta-eget-bidrag, lönebidrag, arbetslivsutveckling och ungdomspraktik. Se över alla stödformer till arbetsgivarna som finns. Vid utbildning eller nyanställning erbjuds arbetsgivarna en summa pengar ett visst antal månader. Systemet är krångligt och arbetsgivarna, arbetsförmedlingarna och arbetstagarna skulle vinna oerhört på att det förenklades. Inför i stället ett enda anställningsstöd som är förhandlingsbart i både tid och procent. Då kanske den ensamme lille företagaren kan få en högre procentsats än ett större företag. Se till sist de arbetslösa som en resurs i stället för en belastning! Ge tillfällig dispens från lagen om anställningsskydd, inför lärlingslöner, låt de människor som uppbär arbetslöshetsersättning göra en motprestation i samhället! Det skulle gagna både arbetstagare och arbetsgivare. Veckla ihop fallskärmarna! Skattebetalarna har all rätt att vara bekymrade över det otyg av vilket fallskärmar tillverkas för dem som riskerar att falla från hög höjd i den offentliga sektorn, dvs. personer som rikligen avlönas av just skattebetalarna. Går det att göra någonting? Jajamänsan. Man kan ogiltigförklara ännu ej utlösta fallskärmar genom lagstiftning i riksdagen. Man kan förbjuda dem för framtiden i statlig och annan offentlig verksamhet. Man kan också förbjuda dem i företag som helt eller delvis ägs av staten. Man kan lagstifta om att alla fallskärmsavtal offentliggörs. Stat och kommuner kan villkora stöd till organisationer, banker m.fl. med att fallskärmsavtal icke får förekomma eller i varje fall öppet måste godkännas. Vidare är det dags för samhällets toppar att ta ansvar för sina handlingar. Alla talar ju om att det är dags för medelsvensson att göra det. Allt detta har vi, snyggt och prydligt, påpekat i motioner till Sveriges riksdag. Tystnaden därifrån är kompakt, som vanligt. Det framgick av Ingela Thaléns anförande, liksom det har gjort av allt Ny demokrati har sagt under detta riksdagsår, att det krävs en kombination av åtgärder, ett paket för att komma till rätta med krisen. I klartext: Riksdag och regering måste bemöda sig om att i vår arbeta med ledstjärnorna rättvisa, hänsyn till andra och realism. Det går om man vill. Ny demokrati vill. Fru talman! Till sist vill jag upprepa för regeringen och de borgerliga ledamöterna vad jag för tre veckor sedan sade i denna kammare. Många av er har förmodligen sett My Fair Lady. Eliza fällde ett yttrande på Ascot som fick hela societeten att tappa andan. Detta yttrande är mitt budskap till er i regeringen samt till ledamöterna. Jag ber att få yrka bifall till våra reservationer nr 3

Fru talman! Eftersom Hans Andersson från Vänstern namngav mig och Bert Karlsson och menade att vi inte är seriösa osv., vill jag understryka att Laila Strid-Jansson i sitt anförande i allra högsta grad var seriös, att jag är mycket seriös, att Bert Karlsson är seriös och att de förslag som vi framför och vill få genomförda är mycket väl genomtänkta och realistiska. Det är märkligt att kritiken i denna kammare nästan aldrig kommer mot våra förslag utan nästan alltid mot våra personer. Det talas om populism. Är det möjligen därför att folk förstår vad vi säger? Menar herr Andersson med extremism möjligen att vi vill ha behovsprövade barnbidrag, att vi tycker att riksdag och regering skall föregå med gott exempel och att vi skall tillse att ingen i Sverige lever under existensminimum? Vad är det för extremism? 368 000 människor valde in oss i riksdagen därför att vi skulle framföra vissa synpunkter här. Det gör vi, och jag kan garantera att vi gör det på fullt allvar. Vi tar också vårt ansvar.

Fru talman! Just denna debatt kanske inte är så givande, men den är belysande. Vänstern tror att man avgör Sveriges problem genom klasskamp. Det tror vi inte ett dugg på. Det gör man i stället genom samarbete och sunt förnuft. Vi talar inte om enstaka åtgärder utan om paket av åtgärder, och vi vill ha rättvisa i besluten. Det är därför som Laila Strid-Jansson och vi andra i olika sammanhang har påpekat att den fråga som vi här talar om i dag är ett inslag i en serie åtgärder och att Sverige står i ett utomordentligt kritiskt läge. Det går inte att drömma sig bort från det. Det är vi medvetna om, och herr Andersson kan vara lugn för att vi står för vad vi gör.

Fru talman! Mot Hans Anderssons debattinlägg avser jag inte att gå i polemik. Grunden härtill är att trots att Vänstern ibland har några bra förslag, är våra ideologier så långt ifrån varandra som de kan komma. Ett lands välstånd kan inte byggas på enbart bidrag. Hans Andersson företräder den utveckling som ägde rum på andra sidan Östersjön. Kommentarer är onödiga. Verkligheten talar för sig själv.

Fru talman! Låt mig föra tillbaka diskussionen från dessa appeller från politikens ytterkanter till det centrum som dagens debatt ändå skall handla om, nämligen situationen för de arbetslösa och vad vi kan göra för dem. Vi har en rad ''högsta-tal'' -- det gäller öppen arbetslöshet, varsel och fler människor i åtgärder, där för övrigt utbildning och ungdomspraktik dominerar. Den senaste insatsen, arbetslivsutveckling, är i stark expansion. Aldrig förr har så stora anslag föreslagits till Ändå känns det otillräckligt. Andra inslag måste mobiliseras. Just nu upplever också våra grannländer ännu svårare bekymmer, vilket innebär att vi inte kan räkna med någon draghjälp -- åtminstone inte i det kortare perspektivet. Den arbetslöshet som sköt fart på hösten 1990, ett år före valet, har fortsatt att öka med oförminskad styrka. Låt mig göra några ytterligare iakttagelser. Arbetslösheten i Sverige har gått in i ett nytt mönster. Från att arbetslösheten har varit markant högre i Norrland och i skogslänen har utvecklingen inneburit att de s.k. bra länen har haft den kraftigaste försämringen, som inneburit en utjämning av arbetslösheten på hög nivå, en alltför hög nivå. I det nya mönstret ingår också att fler män än kvinnor är arbetslösa -- en skillnad som för övrigt förstärks. Utskottets förslag framgår av arbetsmarknadsutskottets betänkande AU19 med hänvisning till vårt betänkande AU11, som för övrigt kommer att kommenteras av övriga ledamöter i utskottet. När det gäller åtgärdssidan har intresset varit stort från olika håll här i riksdagen. Att satsa på utbildning och kompetenshöjning i arbetslivet har starkt politiskt stöd. Möjligen kan man säga att en del beräkningar torde vara väl optimistiska om man skall nå upp i de höga tal som förutsatts. När det gäller finansieringen har det varit svårare. Socialdemokraterna tvekar och har trots att man erkänt behovet av stora besparingar ännu inte velat -- eller orkat -- komma med i praktisk handling. Ändå har man i överläggningarna anmält en vilja att ställa upp på några delavsnitt. Under något dygn var man beredd att ansluta sig till regeringsförslaget om fem karensdagar. När det gällde att höja egenavgiften för oss som har ett arbete backade man. I stället föreslog Socialdemokraterna att man skulle höja egenavgiften inom sjukförsäkringen, dessutom med höga belopp. Det kan väl inte vara det som Ingela Thalén menade med att skydda de svagaste. Socialdemokraternas förslag att höja arbetsmarknadsavgiften för företagen måste också starkt ifrågasättas. Det kan knappast vara läge att höja den just nu. Det är inte så länge sedan Socialdemokraterna och regeringen blev överens om att kraftigt sänka denna avgift. Höjd arbetsmarknadsavgift påverkar ofta sysselsättningen negativt. Fru talman! Jag beklagar uppriktigt att överläggningarna mellan företrädare för kanslihuset och för Socialdemokraterna inte ledde fram till ett enat förslag. Det hade varit en styrka, och det hade säkert hälsats med stor glädje av en förkrossande majoritet av Sveriges befolkning. Den arbetsmarknadsfond på 10 miljarder som riksdagen beslutade om förra våren är helt slut i dag. Det innebär att en extra kredit om samma belopp -- 10 miljarder -- redan nu får tas i anspråk. Under innevarande budgetår, dvs. fram till halvårsskiftet, kommer underskottet sannolikt att överstiga 15 miljarder kronor. Nästa budgetår kommer underskottet, som redan har sagts, att ha vuxit till omkring 40 miljarder kronor. Det är att notera att detta underskott, undantaget räntan, ligger utanför budgetens allmänna rekordunderskott. Arbetsmarknadsfondens intäkter krymper, eftersom löneunderlaget minskar. Problemet är ju att hela konstruktionen vacklar. Dess grund är för smal och för tunn. Fonden är uppbyggd på antagandet att arbetslösheten skall ligga kring 2 %. I dag har vi en arbetslöshet som är mer än tre gånger så stor. Hela konstruktionen behöver därför göras om och förstärkas, både vad gäller dess utgifter och delar av intäkterna. Förhoppningen är att den utredning som arbetar med arbetslöshetsförsäkringen snart skall lägga fram förslag som kan leda till att underskottet i fonden elimineras. Det måste både ske i ett kort och i ett långt perspektiv. Det är viktigt att det går runt under en konjunkturcykel. I det korta perspektivet är det faktiskt riktigt bråttom, och därför är det viktigt att det blir en viss inkomstförstärkning redan nu. Detta framgår av våra reservationer, vilka riksdagen bör bifalla. Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern om arbetslöshetsförsäkringen. Hur snart kan en reformerad arbetsmarknadsförsäkring sättas i praktisk tillämpning? Jag frågar därför att det är mycket angeläget att konstruktionen får en annan bredd och styrka. Fru talman! Summan av det vi nu håller på med är, som en kvällstidning uttryckte det i går, att Sverige blöder. Men arbetsmarknadsfonden utsätts inte för åderlåtning -- det är fråga om blodstörtning. Jag vill så tala om några iakttagelser jag gjort kring utskottsbehandlingen. Vi har å ena sidan upplevt det angeläget att arbeta snabbt för att myndigheter och verk skall få signaler om vad som gäller för det nya budgetåret. Å andra sidan närmar vi oss den tidpunkt då de avvägningar inför hela nästa budgetår som görs i kompletteringspropositionen står för dörren. Det har därför varit naturligt att sammanväga dessa olika aspekter för att kunna dra rätt slutsatser. En sak är dock helt säker redan nu: det kommande budgetåret blir mycket besvärligt. Det har vi markerat i det nyskrivna utskottsbetänkandet nr 19, där vi pekar på detta nya, svåra faktum. Det talas om att vi skulle vara passiva. Jag vill ändå peka på att en rad åtgärder är på gång, bl.a. det ROT-program som riksdagen har ställt sig bakom. Det satsas på en infrastrukturuppbyggnad av aldrig tidigare skådat slag. Vi har fått bestämmelser om arbetslivsutveckling från den 1 januari som gör det möjligt för dem som hotas av utförsäkring att komma i meningsfull verksamhet. Vi har ett system med ungdomspraktik som snart omfattar 100 000 ungdomar. Var hade vi stått utan ungdomspraktiken? Det bör socialisterna, som visade så stort motstånd då riksdagen beslöt i frågan, betänka. Hans Andersson utropar att han vill ha mer sakdiskussion. Det vill också jag gärna ha. Hans Andersson skall hållas räkning för att han har gjort en del goda försök och givit en del råd. Alla dessa är inte möjliga att omsätta, men det är som sagt gott att försöken görs. Ny demokratis talesman, fru Strid-Jansson, sade att partiet vill. Det är möjligt, men det är ganska hemligt vad man vill. Jag har läst motionerna, men i utskotten är det svårare att få besked om var Ny demokrati egentligen står. Vi blir inte så mycket klokare av att lyssna här i kammaren, även om det var ett ambitiöst anförande och en vacker skrivning. Ny demokrati pendlar mellan att klaga över att vissa grupper får för litet och sucka över dem som skulle fått mer. Många verksamheter skall ersättas -- i en del fall med datorburk och videotape. Fru talman! Även om man skall vara välvillig, vilket jag tycker att vi skall vara här i kammaren och på andra ställen, råder det inget tvivel om att nydemokraternas budskap -- i alla fall när det gäller arbetsmarknadspolitiken -- är fullt av motsägelser och logiska kullerbyttor. Det räcker för kammarens ledamöter att läsa igenom Ny demokratis reservationer för att kunna styrka det påståendet. Jag är beredd att ge exempel om kammaren tycker att vi skall ta upp tid med det. Fru talman! Jag tror alltså att vi hehöver ett helt batteri av samverkande faktorer. Det vi nu måste satsa på är bl.a. just den aktiva arbetsmarknadspolitiken, där tyngdpunkten skall ligga på utbildning och kompetenshöjning. Det är också viktigt att komma ihåg att en framgångsrik arbetsmarknadspolitik har en rad andra inslag. Det har också sagts här. Dessa är t.ex. en sund näringspolitik, ett positivt företagsklimat och sanerade statsfinanser. Det är nödvändiga inslag för att få fart på hela vår samhällsekonomi. Jag vill avsluta med att säga att arbete har ett egenvärde för samhället och för den enskilde vad beträffar ekonomi och socialt välbefinnande. Det är viktigt att vi slår vakt om det vi under lång tid har rubricerat som arbetslinjen. Den tillfälligt djupa konjunktursvackan gör kraftiga attacker på denna arbetslinje. Då är det viktigt att vi inte upphör med våra ansträngningar för att skapa meningsfullt arbete åt alla. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 19 med undantag av mom. 20 och 22, där jag yrkar bifall till reservationerna 9, 10 och 11.

Fru talman! Det låter nästan som om vi är överens, eftersom Hans Andersson har sympati för arbetslinjen. Det är inte där problemet ligger, men ändå klagar han: Vad blir det av det här? Det sker, som jag sade, en utomordentligt stor satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, på ungdomspraktik, arbetslivsutveckling, ROT program, tidigareläggning av infrastrukturinvesteringar och vad det nu kan vara. Det intressanta är när Hans Andersson säger att det inte räcker med att pungslå dem som är arbetslösa. Jag tycker att Hans Andersson själv var inne på att problemet är större än så. Vad gör vi då för att få fart på saker och ting? Jag tror att det behövs en samlad politik som tar vara på den sunda näringspolitiken och på sådant som är ägnat att skapa sunda statsfinanser. Problemet är väl då, fru talman, att ekonomisk politik för Vänsterpartiet fortfarande i allt väsentligt är kraftiga skattehöjningar. Att detta recept skulle vara vägen till framgång är det väl egentligen inte så många mer än just Vänsterpartiet som tror. Om ni i Vänstern nu vill utgöra en konstruktiv del i arbetet på att restaurera Sveriges ekonomi, är ni självfallet välkomna att delta i det arbetet. Det skulle lämpligen kunna ske om en stund genom att ni medverkade också till smärtsamma men nödvändiga besparingar.

Fru talman! Jag hoppas att jag kan ta fasta på det Hans Andersson säger, att man i Vänsterpartiet är beredd att också vara med om att diskutera besparingar. Då har jag betydligt större hopp om Vänstern än vad jag hade innan Hans Andersson uttalat det han har sagt nu.
Fru talman! Först vill jag tacka Elver Jonsson för att han som vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet hjälper till att väcka upp arbetsmarknadsministern. Jag tror att det är ett vällovligt inslag. Sedan tycker jag mig spåra en viss bitterhet i Elver Jonssons anförande. Men jag tror nog att Elver Jonsson anger fel orsak till den och riktar bitterheten åt fel håll. Jag har den allra största respekt för Elver Jonssons klara omdöme och goda vilja, och jag tror inte att jag avslöjar någonting för kammaren när jag säger att de överläggningar som har varit skulle med all säkerhet ha givit ett annat resultat, om Elver Jonsson hade befunnit sig närmare förhandlingsbordet än han tillåtits vara av sina uppdragsgivare i regeringen. Men nu är det ändå så att Elver Jonsson är företrädare för de borgerliga partierna i arbetsmarknadsutskottet, och Socialdemokraterna har i utskottet redovisat hur vi vill ersätta försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen med annan finansiering som har varit lika omfattande som den som regeringen föreslår. Elver Jonsson säger att det aldrig har satsats så mycket på arbetsmarknadspolitiken som nu. Det beror naturligtvis på att arbetslösheten aldrig någonsin -- åtminstone inte under vår yrkesverksamma tid -- har varit så stor som den är i dag. Men, Elver Jonsson, sanningen är ju också den att arbetsmarknadspolitiken får mindre pengar nästa år än vad den har haft i år. Det är faktiskt för det första 4 miljarder mindre per år, och för det andra dras ytterligare medel undan från arbetsmarknadspolitiken därför att regeringen vill finansiera andra åtgärder med hjälp av arbetsmarknadspolitiska insatser. Då är det ju inte riktigt korrekt att säga att man nästa år satsar så omfattande som man någonsin kan. Det är bara med aktiva insatser, som gör att fler människor kommer i arbete, som gör att fler människor får förmåga att försörja sig och betala för sig i samhället, som man kan minska på trycket i arbetsmarknadsfonden. Det är lönesumman som avgör hur arbetsmarknadsfonden kommer att se ut framöver. Det är det helt avgörande, Elver
Fru talman! Utskottets värderade ordförande tyckte inte om att jag nämnde att det satsas så stora medel på arbetsmarknadspolitiken att det är tveksamt om det har skett så stora satsningar förut. Jag tror nog att vi skall vänta med att bestämma facit för vad som händer under nästa år. Ingela Thalén som f.d. arbetsmarknadsminister vet ju att redan på den tiden kom regeringen med tilläggspropositioner under löpande år, när det behövdes. Man behöver väl inte precis vara profet för att säga att även om vi får en god kompletteringsproposition så lär inte det vara sista ordet när det gäller verksamheten fram till midsommar 1994, för det är det perspektivet vi talar om. Det innebär ju att här finns mycket att göra under tiden. Sedan ger jag Ingela Thalén helt rätt när hon säger att den krympande lönesumman är ett problem. Det var det jag också försökte säga i mitt huvudanförande. Det är med riktiga jobb som vi kan få en förstärkt lönesumma. Jag tycker att Socialdemokraterna, som på åtgärdsdelen vad gäller färdriktningen och i allt väsentligt även volymen ligger på god talefot med regeringen, har alltför stor tilltro till den biten och för litet funderar kring de näringspolitiska frågorna och på saneringen av statsfinanserna. Det häftiga utflöde vi har nu gör att räntorna kostar oerhörda pengar. Den stora statsskulden gör att vi måste låna så mycket pengar, till hög ränta. För den höga räntan, fru talman, tror jag att vi har ett gemensamt ansvar. Det är klart att det gäller att skapa politisk ro och arbetsro, och där vill jag inte särskilt peka ut någon, men jag tycker att vi alla skall ta till oss att det gäller att vi uppträder både förpliktande och sakligt och framför allt att vi lägger bort det spektakulära som de senaste dygnen också har varit med i diskussionen.
Fru talman! Låt mig påminna Elver Jonsson om att när det här ärendet återremitterades från kammaren i förra veckan valde Socialdemokraterna att utse riksdagsledamöter för att diskutera hur man skulle kunna åstadkomma sådana åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken att man inte skulle behöva sänka ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen på det sätt som regeringen har föreslagit. Varför regeringen valde en annan väg att gå i förhandlingsgruppen är något som det ankommer på regeringspartierna själva att pröva. Elver Jonsson säger att mycket kommer att behöva göras och att man inte behöver vara profet för att inse det. Jag kan dela uppfattningen att man inte behöver vara profet, utan det räcker med att läsa innantill i allt det material som redan finns, det som fanns i februari i år, det som fanns i november förra året och det som fanns i februari 1992. Frågan är när, Elver Jonsson, man är beredd att vidta åtgärder. Om en stund kommer vi att gå till omröstning, och då kommer regeringspartiernas företrädare att rösta nej till alla de aktiva förslag som Socialdemokraterna har förespråkat. Vidare säger Elver Jonsson att Socialdemokraterna lägger alltför litet kraft på övrig politik. Men det är Socialdemokraterna som har redovisat en näringspolitik, inte de borgerliga partierna eller den borgerliga regeringen. Det är den socialdemokratiska näringsmotionen som innehåller en strategi för framtiden. Det är inte sant, Elver Jonsson, att vi socialdemokrater inte åtar oss att föreslå besparingar på 12 miljarder kronor. Men vi vill fördela bördorna på ett annorlunda sätt än vad regeringen vill. I den senaste rapporten -- som dock inte är regeringens, men jag antar att regeringen måste ta hänsyn till den -- från ett välkänt bedömningsinstitut, framgår det att budgetunderskottet kommer att gå över 200 miljarder kronor. Då diskuterar regeringspartiernas företrädare med den allra största frenesi 12 miljarder kronor av dessa 200 miljarder kronor. Socialdemokraterna diskuterar hur man i första hand kommer åt de övriga miljarderna. De 12 miljarderna är inte oväsentliga. De utgör en viktig del, och man skall göra något åt dem. Men det väsentliga är den övriga delen. Den kommer man bara åt genom att människor får komma i arbete eller i utbildning så att de kan försörja sig själva och sina familjer, Elver Jonsson!
Fru talman! Det sista som utskottets ordförande sade kan jag instämma i. Det är viktigt att människor kommer i arbete. Men jag upphör inte att förvånas över det resonemang som man så ofta för från socialdemokratiskt håll. Socialdemokraterna undrar varför man skall bråka över besparingar på 12 miljarder kronor. Det är ju 200 miljarder kronor som fattas! Ja, det låter sig sägas. Men angående de 12 miljarderna, som Ingela Thalén säger är viktiga att pressa tillbaka, har Socialdemokraterna hittills inte varit beredda att presentera något förslag. Socialdemokraterna avvisade förslag till försiktiga besparingar i början av detta riksdagsår. De har ju valt att hålla sin lista hemlig -- om nu ''listan'' finns. Då blir det litet svårt att diskutera frågan om att fördela bördorna rättvist. Vi vet ju inte var Socialdemokraterna tänker lägga sina besparingar. Nu avslöjade Socialdemokraterna under förhandlingsveckan att de är beredda att lägga på en kraftig egenavgift inom sjukförsäkringen. Jag tycker att det är ytterst tvivelaktigt. Det vore riktigare att lägga den avgiften på en a-kassepremie som drabbar oss som har ett arbete. Det kan inte vara orimligt med den fördelningen. Vidare har vi frågan om vad regeringen vidtar för åtgärder. Nu är arbetsmarknadsministern i hög beredskap att alldeles strax meddela det. Jag skall naturligtvis inte föregripa vad han skall säga. Men det är klart vad regeringspartiernas ledamöter i arbetsmarknadsutskottet vill. Vi har gjort klara beställningar inför kompletteringspropositionen av vad vi förväntar oss av den. Vi kommer självklart att utkräva ansvar från de regerande ministrarna.

Fru talman! Jag är uppriktigt ledsen för att det inte gick att bli sams. Med en lägre ränta, bättre kronkurs och politisk samling hade vi kunnat ha en glädjens debatt i dag. Men tyvärr, det gick inte. Jag återkommer till den frågan. Det var lätt att finna varandra i fråga om att vidta åtgärder för att hålla den öppna arbetslösheten nere.

De satsningar som har gjorts innevarande år överstiger allt annat i modern tid. De satsningar som kommer att föreslås i kompletteringspropositionen är mycket omfattande. Vi hade också en lika uppfattning om att 1993 och 1994 kommer att bli besvärliga år, trots att utvecklingen för exportindustrin börjar vända åt rätt håll. Svensk exportindustri har i modern tid icke haft så bra kostnadsläge som i dag. Det beror på Rehnbergavtal, sänkta arbetsgivaravgifter, en stark produktivitetsökning i företagen -- som företagare och anställda tillsammans jobbar för -- och det beror på en starkt minskad frånvaro. Om vi tittar på frågan om frånvaron rent matematiskt, kan vi konstatera att om vi hade samma höga frånvaro från arbetet i dag som vi hade under högkonjunkturen i slutet av 1980-talet, skulle det ha varit närmare 150 000 färre människor arbetslösa i dag. Det beror vidare på kronkursen. Detta har sammantaget gett ett alldeles fantastiskt kostnadsläge för exportindustrin i fråga om att konkurrera med övriga länder. Från det att Sverige 1989 var mer eller mindre prissatt från världsmarknaden så har Sverige nu ett fantastiskt konkurrensläge. Men det finns också tråkiga saker. Många företag jobbar i huvudsak på hemmaplan, importerar delar från t.ex. Tyskland eller Japan, och har stora utlandslån. De företagen far mycket illa i dag och måste minska antalet anställda. En del företag orkar inte alls med. Det här gör sammantaget att vi får det besvärligt på den svenska arbetsmarknaden de år framöver som vi nu diskuterar. Vi tror på en gryende världskonjunktur. Det är naturligtvis en grund för att få ordentlig avsättning i det goda konkurrensläget. Låt oss vidare se på bytesbalansen. Efter sju förlustår, sammantaget 125 miljarder kronor, är prognosen för 1994 ett överskott på 30 miljarder kronor. Det innebär att efter en lång tid går nu folkhushållet runt -- och litet mer än så. Vi får gå tillbaka ända till 1986 för att se ett överskott i bytesbalansen. Då var summan så liten som 4 miljarder kronor. Det här är positivt. Det finns förutsättningar. Jag har sett att handeln har träffat ett tvåårsavtal. Jag välkomnar det mycket. Jag hoppas att hela arbetsmarknaden har styrka att göra detsamma. Det ger planeringsmöjligheter för svensk företagsamhet två år framöver. Allmänt några ord om ekonomin. Statens budgetunderskott är hälften av statens alla inkomster. Det är alltså ett enormt underskott. Det är inte fråga om några tior. Den 1 juli 1994 kommer det att fattas 60 miljarder kronor i Arbetsmarknadsfonden. Det gäller med besparingar och stora volymer av andra åtgärder osv. Lönegarantifonden -- som jag kallar för konkursfonden -- kommer att ha ett underskott på över 7 miljarder. Vad vi egentligen gör -- mina damer och herrar och regeringens ministrar -- är att vi lägger enorma börder på de ungas axlar, de unga som nu sitter uppe på åhörarläktaren och de unga som finns ute i samhället. Vi vägrar betala för oss. Vi skjuter över enorma summor på nästa generation. Allvaret inser man när man summerar och tar med de tre underskott som jag har beskrivit. Enbart räntan på dessa underskott blir 25 miljarder kronor under nästa budgetår. Nästa budgetår måste vi alltså spara 25 miljarder kronor för att budgetunderskottet inte skall öka. Det är mycket hårt att spara 25 miljarder kronor. Jag kan också beskriva det här på ett annat sätt så att alla begriper. Skall vi lägga ut detta på alla som arbetar i Sverige i dag måste var och en dra in 6 000 kr bara till ränta för att inte underskotten skall öka ännu mer. Att man missköter ekonomin och inte tar den på allvar är nog det värsta som kan hända arbetsmarknaden och de arbetslösa. I så fall går inte räntan ner utan snarare upp. Vi måste kunna resonera kring detta. Regeringen och Socialdemokraterna har samma utgångsläge när det gäller besparingar. Regeringen har redovisat ca 12 miljarder. Socialdemokraterna säger att de någon gång i maj skall redovisa 12 miljarder kronor. De säger alltså inte hur det skall göras. Det här oroar mig. Det är något nytt i svensk politik att man inte svarar på ett korrekt sätt när statsbudgeten läggs fram. Vad skulle Socialdemokraterna ha sagt när de satt i regeringsställning om Centerpartiet skulle ha mörkat när det lade fram motförslaget till budgeten? Jag vågar icke tänka på alla fula ord som skulle ha använts mot Centerpartiet i en sådan situation. Det här är inte bra. Om det här skall bilda skola under åren framöver, oavsett vem som sitter i regeringsställning, är det allvarligt för Sverige. Regeringen lade fram ett förslag i den gemensamma arbetsgruppen. Med karensdagar sparar vi 1,15 miljarder. Med höjd egenavgift, 30 Det ville icke regeringen. Men den goda kompromissen bygger på att man ger och tar. Höjd arbetsgivaravgift med 0,2 % ger 1,2 miljarder. 85 sparar 1,5 miljarder. På budgetens åtgärder sparar det dessutom 1,2 miljarder. Regeringen hade gjort om sitt bud ganska ordentligt, men hade kvar besparingssumman 6,3 miljarder. Den här mixen innehåller den goda kompromissens alla delar. I detta sammanhang kan också kortfattat beröras att de två länder som ligger närmast efter Sverige när det gäller nivån på arbetslöshetsersättningen ligger på 70 %. Andra länder ligger lägre och många länder förfärligt lågt. Jag vill vända mig till Hans Andersson som talade om lönebildningen. Titta på Norge, där har de inga problem av den art Hans Andersson menar med sin lönebildning. De ligger också nästan alltid för högt, trots att de har en arbetslöshetsersättningsnivå på Socialdemokraterna markerade, som Ingela Thalén sade, med att sätta in folk från arbetsmarknadsutskottet och två ekonomer. De föreslog 1 % på sjukförsäkringen, netto 4 miljarder. Men sjukförsäkringen är redan överfinansierad på grund av den sjunkande sjukfrånvaron. Jag vill bara notera att det drar in ytterligare närmare 1 miljard från kommunerna. Socialdemokratins stora nummer har varit att man inte får dra in något mera från kommunerna. Nu kommer Socialdemokraterna själva med ett förslag där man drar in närmare 1 miljard. Man säger att det skall vara billigare åtgärder. Det är riktigt. Vi resonerade om detta och kom mycket väl överens. Nu har jag räknat på det här. Trots att jag har samma billiga åtgärder, men eftersom vi tillsammans föreslår en så pass ökad volym, ökar budgetunderskottet på arbetsmarknadens område med ett antal miljarder kronor. De billiga åtgärderna behövs för att få upp volymen till den mycket höga nivå som behövs framöver. Vid det elfte sammanträdet ''töjde'' jag mig över mitt yttersta mandat. Jag föreslog: Gå loss på en egenavgift på 30 kr för dem som har arbete. Vi skulle då behålla 90-procentsnivån till årets slut. Sedan sade jag att vi skall skicka ut Gerhard Larssons utredning på remiss. Då kommer LO, TCO, SAF m.fl. att ha synpunkter på den och komma med sina förslag. När vi har Gerhard Larssons förslag och vet vad olika parter som berörs tycker, kan vi till hösten sätta oss ned och diskutera hur vi skall lägga upp det här efter den 1 januari 1994. Jag fick mycket gott hopp, för då bröt vi. Men det gick tyvärr inte. Det är allvar när det gäller Arbetsmarknadsfonden. Nästa år fattas det ca 17 000 kr per försäkrad. Det blir fråga om så stora underskott om man säger nej till 30 kronor för de försäkrade. Man kan också slå ut beloppet på alla som jobbar och inte bara på de försäkrade. Då fattas i det närmaste 14 000 kr. Om ingenting görs -- vilket är budet -- kommer alla inkomster både från arbetsgivare och arbetstagare om drygt ett år att gå till räntor. Det kommer inte att finnas ett öre till arbetslöshetsersättning. Så kan ansvarsfulla människor icke hantera en arbetslöshetsförsäkring. Den dimensionerades av Socialdemokraterna för att tåla 2 % öppen arbetslöshet. Sedan såg Socialdemokraterna till att utbildningsvikariaten också skulle finansieras via fonden. Man såg till att utbildningsbidragen i efterhand skulle debiteras fonden. Tillsammans såg vi till att ALU, i den förra uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna, skulle gå på fonden. Socialdemokraterna gav bort ett stort belopp till de fackliga organisationerna i slutet av 80-talet, pengar som kom från ett 95-procentigt statsbidrag och 5 % egenavgift. Skulle jag ha haft kvar de pengarna i dag skulle jag ha haft ytterligare 4 miljarder till de arbetslösa, men den socialdemokratiska regeringen gav rakt upp och ner bort statens pengar. När det gäller att fördela bördorna på ett annat, rättvist sätt, föreslår man att ett långtidssjukskrivet affärsbiträde som har förlorat sitt jobb skall betala 86 kr i månaden. Man föreslår att en ung människa som sommararbetar, som inte är med i a-kassan och aldrig kommer dit, som sliter för att få pengar till sin utbildning, skall betala 30 kr i månaden. En byggjobbare skall betala 160 kr, och ett sjukvårdsbiträde skall betala 100 kr i månaden. En jordbrukare skall med arbetsgivaravgift betala 1 500 kr om året, men han får icke vara med i A kassan när han går i konkurs. Är det här rättvisa? Regeringsföreträdarna ville verkligen klara detta, och med tre tior från dem som är försäkrade skulle vi ha gjort det. Avgifterna från de försäkrade räcker nästa år till 3 % av utbetalningarna, och arbetsgivaravgiften på 2,12 % räcker till 27 %. Socialdemokraterna ställdes till slut inför ett val: Om Socialdemokraterna gick med på tre tior till akassan från dem som har arbete, skulle de få behålla 90 % ersättning året ut, under tiden skulle vi överlägga med varandra om fortsättningen. Man valde hellre 80-procentsnivån för de arbetslösa än tre tior från dem som har jobb och är med i försäkringen. Det var det enkla, raka övervägandet som socialdemokratin hade att göra, efter det att vi hade gett vårt bud. Jag läste i Aftonbladet att en ledande socialdemokrat säger att tre tior till a-kassan är en attack mot löntagarnas organisationer -- facken skulle tvingas rationalisera. Är det verkligen det som är avgörande? Jag vill tydliggöra det här med att satsa på att ta pengar i sjukförsäkringen eller där underskottet är. Säg att Folksam har ett stort överskott för sina hemförsäkringar, men ändå vill höja premierna just på hemförsäkringen på grund av att bilisterna krockar och bilarna stjäls så att bilförsäkringen går med stor förlust. Det skulle bli ett ramaskri från alla dem som har hemförsäkring -- det är ju inte de som har syndat nu, utan bilförsäkringen som har problem. Det är den lösningen som Socialdemokraterna föreslår -- om man nu skall prata på marknadens vis. Jag vill avsluta med att säga att jag hoppas att när Socialdemokraterna presenterar sina besparingar och om de stannar på 12 miljarder, och när Ny demokrati och Vänstern presenterar sina förslag, skall det ändå finnas möjligheter att resonera. Jag vill säga till Laila Strid-Jansson, bortsett från om de skrev något i utskottet eller inte, att vi vill ha ordinarie arbeten -- det vill alla ha. Jag ser gärna många framgångsrika uppfinnare. Jag ser nödvändigheten av nya entreprenörer och framtidstro i befintliga företag.

Herr talman! När argumentationen är dålig höjer man rösten, brukar det heta. Menar verkligen Börje Hörnlund att det är de arbetslösas fel att de är arbetslösa? Det kan väl inte vara hans avsikt. Men Börje Hörnlund gör ju en jämförelse med trafikförsäkringen och säger att det är trafikanternas fel att trafikförsäkringens kostnader ökar. Börje Hörnlund glömmer en sak i diskussionen, men han kanske tycker att det är en liten detalj. Jag tycker att det är en rätt stor sak, och när vi pratar i andra sammanhang brukar den vara enorm. Det handlar alltså om 3 miljarder kronor. Det är ganska mycket pengar. Det som Börje Hörnlund och hans medförhandlare kom tillbaka med förutsatte nämligen att man, utöver löftet om 90 % ersättning i ett år och tre tior i arbetslöshetsförsäkringens egenavgift, skulle plocka fram besparingar på andra områden motsvarande 3 miljarder kronor. Vi socialdemokrater vidhåller den bredare basen för att betala, och vi föreslog att alla som har ett arbete, som tillhör sjukförsäkringen, skulle bidra. Vi har tidigare varit överens om att det är en bra väg. Men regeringen fortsatte att envist hävda att det lilla kollektivet -- de som Börje Hörnlund uppenbarligen anser har sig själva att skylla för att de är arbetslösa -- förutom att de skulle få de försämringar genom fem karensdagar som Socialdemokraterna också var beredda att acceptera, skulle påläggas dessa egenavgifter. Men glöm inte, Börje Hörnlund, att det fattades 3 miljarder kronor! Sedan säger Börje Hörnlund i sitt inlägg att företagen behöver lättnader. Då är min fråga: Är det Arbetsrättskommitténs förslag som avses? Börje Hörnlund säger vidare, att under förutsättning av att ungdomar accepterar gymnasieplats och att det kan vidtas sådana åtgärder som han har tänkt sig i arbetsmarknadspolitiken, kan den öppna arbetslösheten nästa år komma att landa under 5 %. Då är min fråga: Kommer de åtgärderna att vidtas? Avslutningsvis säger Börje Hörnlund att Socialdemokraterna har infört en ny princip när det gäller att inte tala om vad man vill. Jag tycker att Börje Hörnlund skall vara utomordentligt försiktig, med tanke på det budgetförslag som har lämnats över till riksdagen, där man mörkar pengar som man tar från arbetsmarknadspolitiken och lyfter över på andra områden, där man inte redovisar hur man vill använda 28 miljarder.

Herr talman! De som är arbetslösa är offer för en svår internationell lågkonjunktur, som blev längre än vad någon trodde. Men de är också offer för svåra, hemmagjorda problem, av den typen att löneökningstalen blev tvåsiffriga, under ett antal år då produktivitetstillväxten var noll, vilket gjorde att Sverige helt på egen hand prissatte sig ut ur världsmarknaden. När andra kunde hålla sin industriproduktion uppe, rasade svensk industriproduktion rakt ner 1989--1991. De är också offer för den inflations och spekulationsekonomi som rådde under socialdemokratins regeringstid. Och märk väl! Jag säger inte att det är Socialdemokraternas fel, men det var i alla fall inte den här regeringen som regerade. Det är många aktörer som får ta på sig det som hände under ett antal år. Vad den här regeringen har upplevt efter regeringsskiftet är att vi har fått lösa in tiotals och åter tiotals miljarder kronor på bankspekulationer och finansspekulationer, gjorda före regeringsskiftet. Det känns väldigt otacksamt. Jag skall inte värdera vad som är svårast när det gäller arbetsmarknaden. Säg att hälften beror på den internationella lågkonjunkturen och att hälften är sviter efter det lössläppta 80-talet. Men egentligen är det inte den debatten som vi behöver föra, utan det är denna debatt: Kan denna kammare, ihop med regeringen, brett ta tag i problemen?
Herr talman! Jag skall erkänna för Börje Hörnlund att det var med allra största tvekan som jag åtog mig uppdraget att tillsammans med Johnny Ahlqvist vara med i de här förhandlingarna. Det berodde inte på Börje Hörnlund -- tvärtom. Men det var illavarslande när statsministern direkt avvisade det erbjudande som Ingvar Carlsson gav i sitt brev. Det var först när Bengt Westerberg sade ifrån som statsministern ansåg sig vara beredd att gå in i överläggningar. Det kan inte ha varit särskilt uppmuntrande för Börje Hörnlund när statsministern mitt i förhandlingarna säger att det inte kommer att gå. Det säger han inte bara en gång, utan flera gånger. Dessutom säger statsministern att Socialdemokraterna avvisar det bud regeringen har lagt. Regeringen hade aldrig lagt något bud. Det är klart att det inte var lätt att förhandla i ett sådant klimat. Jag är övertygad om att Börje Hörnlund och Elver Jonsson är politiker med god vilja och med ärligt uppsåt. Om de krafterna hade varit de dominerande kanske överläggningarna inte hade slutat som de gjorde. Men det är de borgerliga partiernas problem, därför att det är era kusiner det handlar om, inte våra. Under 80-talets spekulationsekonomi var det många aktörer, säger Börje Hörnlund. Ja, det var några stycken, och en av dem var Börje Hörnlund själv, som satt i Riksbanken och då hade möjlighet att påverka både valutafrågor, räntefrågor och andra frågor om den övergripande ekonomin.

Vi måste ägna timmar åt att ta reda på vad det egentligen var fråga om, och man hade verkligen ansträngt sig för att mörka de siffror som överlämnats till riksdagen. Det måste finnas någon rättvisa i den här debatten,
Herr talman! Ingela Thalén och jag har samma uppfattning på den punkten. Jag vill bara notera, att när Socialdemokraterna var i minoritetsregering ställde vi upp i väldigt många enskilda, svåra sparbeslut. Jag behöver bara nämna tvångssparandet, som i sak var rätt men som politiskt kanske inte var så lyckat. Jag vill också påminna om att Socialdemokraterna hela tiden hade majoritet i Riksbanken och ett fast grepp om den. Avslutningsvis, Ingela Thalén: Man skall ta sig loss, och det skall man egentligen göra efter varje omgång. Man skall glömma och se positivt framåt. Det är det enda som på kort och lång sikt löser problemen. Så kommer jag att fortsätta att jobba. Eftersom jag känner Ingela Thalén så väl och hon saknar replikrätt tror jag att det står till på samma sätt för henne.

Herr talman! Jag vet inte vad Hans Andersson är ute efter. Om man tänjer sig så långt man kan, så sträcker man sig. Det vill väl inte Hans Andersson. Bytesbalansen är en kombination av de fem åtgärder som jag räknade upp. Men jag kan ge Hans Andersson rätt i att den fallande kronan har stor del i det goda konkurrensläget. Samtidigt pekar jag på det förhållandet att alla småföretag, som har tagit utlandslån och dessutom importerar varor, blir förlorare. Det leder i sin tur till att arbetsmarknaden på kort sikt förlorar på det hela. Men det leder rätt om de stora företagen orienterar om och köper från underleverantörer hemma i Sverige i stället. Men det blir en övergångsperiod. När det gäller avtalen är jag faktiskt försiktig. Jag brukar vägra att uttala mig om tiondelar, procent och sådana saker. Men jag vädjar till parterna på mina bara knän om det så behövs. Täck två år, så att vi får fasta spelregler för dem som tänker investera, för dem som ser på svensk ekonomi! Detta är mycket viktigt. Om man ser vad det kan åstadkomma positivt, finner man att det motsvarar besparingar i statsbudgeten på många miljarder. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen måste man diskutera insatser från arbetsgivare för att komma till rätta med de stora summor som fattas. Man måste diskutera nivåer för de försäkrade och med stor sannolikhet också någon åtgärd som har med statsbudgeten att göra, hur pengarna kommer in. Tyvärr är det fråga om mycket höga tal. Det beslut som riksdagen i dag skall fatta är ett inriktningsbeslut. Ett detaljbeslut återstår. Det behövs ytterligare några avvägningar.

Herr talman! Väldigt kort: alla förslag om besparingar och annat som kommer från Vänstern, Ny demokrati och Socialdemokraterna analyseras i regeringskansliet. Om jag har förstått Socialdemokraterna rätt, ville de inte lägga fram sparförslagen i januari, eftersom det då var risk för att regeringen skulle intressera sig för dem. En del socialdemokrater har faktiskt sagt så. Den tidigare socialdemokratiska regeringen var väldigt duktig på att anta förslag från Folkpartiet och Centern. Då och då antog de ett förslag från Moderaterna. Därmed hade de majoriteten klar. Så är det i det politiska livet. Tack för debatten, Hans Andersson!

Herr talman! Jag gläder mig åt att åtminstone arbetsmarknadsministern stöder mitt särskilda yttrande. I detta sägs det att det är i ett positivt företagsklimat som man kan driva en politik som gynnar uppfinnare, innovatörer och entreprenörer samt att det i slutändan kan leda till praktisk tillämpning i svenska företag. Det märkliga är att det troligen bara är arbetsmarknadsministern samt Ny demokrati som har den här åsikten. Inget annat parti har stött oss i vår strävan för denna grupp. Då vi i Ny demokrati ändå har ett så tungt och viktigt stöd som det från arbetsmarknadsministern, föreslår jag att vi tillsammans kör över de andra partierna och hjälper uppfinnare, innovatörer och entreprenörer i deras kamp.

Herr talman! Nu har tre borgerliga talare före mig varit uppe i talarstolen plus en minister, men ingenting har sagts till de människor som i dag är arbetslösa i landet. Arbetsmarknadsministern har mest uppehållit sig runt andra områden än det debatten i dag egentligen skulle handla om. Det är faktiskt de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna vi skall diskutera här i dag -- inte vad som hände på 1970-talet, eller vad Börje Hörnlund kom med för bud under våra förhandlingar. Förresten har han inte heller redovisat detta sista på ett rättvisande sätt. Jag skall inte uppehålla mig vid dessa frågor. Jag tror att man ute i landet förväntar sig att vi skall diskutera arbetsmarknadsläget, de arbetslösas situation och vad vi skall göra åt detta. På den punkten har ingenting kommit från ministern annat än tomma luften. Samtidigt fortsätter arbetslösheten skoningslöst att stiga. Förra veckan presenterade AMS sina prognoser. De siffror som presenterades verkade på något sätt overkliga. Hade någon för ett par år sedan sagt att vi i Sverige skulle få arbetslöshetstal på tvåsiffrig nivå, hade han eller hon betraktats som mindre trovärdig. Nu står vi faktiskt där. AMS prognos på 10 % visar en skrämmande utveckling. Om AMS får rätt -- och man har tyvärr haft rätt tidigare alltför ofta -- kommer vi nästa år att nå tvåsiffriga arbetslöshetstal. Över 16 % av arbetskraften, var sjätte svensk, kommer att stå utan ett ordinarie jobb. För drygt två månader sedan trodde regeringen att arbetslösheten nästa budgetår skulle bli 6,6 %. Redan i februari var vi uppe i 7,3 %. För varje dokument regeringen har presenterat har man tvingats att skriva upp prognosen. Det är bara att konstatera att regeringen totalt har tappat kontrollen över utvecklingen. Jag skulle vilja föra ner debatten till den nivå som det egentligen handlar om här. Jag skulle vilja fråga de borgerliga representanterna i arbetsmarknadsutskottet: Vad är det för ett spel ni bedriver? Trots att arbetslösheten ökar vill ni inte anslå mer pengar till arbetsmarknadsutbildning. Ni vill inte se till att 10 000 arbetslösa byggnadsarbetare kan få arbete. Ni vill inte se till att 10 000 kvinnor inom vården skulle kunna få utbildning i stället för att sägas upp. 25 000 personer skulle kunna studera i komvux och i folkbildning i stället för att vara arbetslösa. Varför har ni inte ställt upp på dessa förslag? Enskilda regeringsföreträdare, såsom arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund och finansminister Anne Wibble, har sagt att Socialdemokraternas förslag kan komma att bli tillgodosedda i kompletteringspropositionen. Då kan det inte vara några större fel på våra förslag. Så varför, Marianne Andersson, har ni behandlat seriösa förslag på detta sätt? Är det av omtanke om att regeringen skall ha något att komma med i kompletteringspropositionen? Är det inte bättre att ha en omtanke om de arbetslösa? Det är nu åtgärderna behövs. Det går inte att vänta på att regeringen skall ta initiativ. Vi som är folkvalda har ett ansvar för att lösa detta problem. Det är därför vi har fått detta förtroende. Ute bland folk har man mer och mer synpunkter på att politiker bara käbblar. I viss mån är jag benägen att ge dem rätt. Vad som skett i riksdagens arbetsmarknadsutskott är att vi socialdemokrater från hösten 1991 framlagt konkreta förslag på åtgärder som skulle ha bromsat upp arbetslösheten. Men vad har den borgerliga majoriteten gjort? På punkt efter punkt har den tillsammans med Ny demokrati avslagit nästan alla våra förslag. Detta har skett samtidigt som arbetslösheten hela tiden ökat. Det är inte att undra på att trovärdigheten för politiken avtar mer och mer. Nu behöver vi framtidstro, men i stället ökar otryggheten och pessimismen. Herr talman! 600 000 människor är helt utan arbete eller är föremål för någon form av arbetsmarknadsåtgärd. En miljon löntagare uppger att de är rädda för att förlora sitt arbete. Det är en rädsla som jag tror att många här inte tar på allvar, därför att bilden av en arbetslös för många här blivit statistik och prognoser och ingenting annat. Men bakom varje siffra finns en människa som blir berörd djupt inne i sitt liv. Jag har vänner och bekanta som har drabbats av arbetslöshet. Som gammal byggnadsarbetare ser jag att en hel yrkeskår håller på att slås ut. Kunskaper försvinner därför att ungdomarna inte vågar satsa på ett arbete som har fått benämningen krisbransch. Börje Hörnlund har hela tiden hävdat att det finns för många byggnadsarbetare och har inte velat se vad som händer. Då tog riksdagen över regeringens roll och bröt den handlingsförlamning som hade drabbat regeringen. Genom en uppgörelse här i parlamentet har riksdagen i varje fall tillfört 31 000 arbetstillfällen inom ROT-sektorn. Men, Marianne Andersson, vad gör ni i utskottsmajoriteten för ungdomarna och för alla andra grupper i samhället? När regeringen och ansvarigt statsråd åter inte vill ta tag i vad som händer, då är det vår skyldighet i arbetsmarknadsutskottet att ta tag i frågorna. Vi socialdemokrater lade fram konkreta förslag om 190 000 arbets och utbildningsplatser i vår motion i januari. Men vad gör majoriteten? Ni avslår förslaget och väntar på att regeringen skall komma tillbaka i kompletteringspropositionen. Regeringen kommer med en tidigareläggning av investeringar som möjligen ger ett tusental arbetstillfällen inom infrastruktursatsningen. Därtill har regeringen föreslagit ytterligare 11 000 platser inom ungdomsskolan. Egentligen är det bara ett tillskott på 6 000. Vi socialdemokrater hade i förhandlingarna med Börje Hörnlund den uppfattningen att vi faktiskt hade ett behov av Totalt har ni gått oss till mötes med ca 40 000 arbetstillfällen, men vad gör vi med de andra 150 000 som behövdes då och som behövs ännu mer framöver? Regeringen säger själv 120 000 nya jobb, Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken skall vara en trygghetsförsäkring för dem som drabbas av arbetslöshet. Den skall hjälpa människor att vara trygga i sin anställning från det ena jobbet till det andra, ibland genom utbildning, ibland genom att pröva på någonting annat.

Men med en arbetslöshet på de nivåer som AMS prognos pekar på kommer det passiva kontantstödet att helt dominera. 43 -- och så kan man hålla på hur länge som helst. I värsta fall är vi alltså på väg mot ett kontantstöd som kostar 50 miljarder kronor, samtidigt som 28 miljarder i budgeten anslås till konjunkturberoende arbetsmarknadsinsatser. Vi är på väg att vika från den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vi har lagt fram förslag om stöd till företagsutbildning. Vi har också föreslagit att 10 000 kommunalt anställda kvinnor skall kunna få utbildning av arbetsgivarna, och att lika många andra arbetslösa skulle kunna få arbetstillfällen som vikarier under tiden. Arbetsmarknadsminister Hörnlund har antytt att han är beredd att stödja våra förslag till ökad företagsutbildning för dem som löper risk att varslas. Därför går det alldeles utmärkt att göra detta redan i dag vid voteringen, om de borgerliga representanterna stöttar det förslag som vi socialdemokrater har lagt fram. Men frågan är: Har vi råd? Arbetsmarknadsministern redogjorde för hur underskottet i arbetsmarknadsfonden ökar. Budgetunderskottet är omkring 200 miljarder kronor, enligt andra beräknare 225 miljarder. Det är inte bara ett illusionsnummer när vi socialdemokrater hävdar att det bara kostar några tusenlappar per invånare att kraftigt minska arbetslösheten. Regeringen kallade i finansdebatten våra kalkyler för lurendrejeri. Är det så? Nej, faktiskt inte, av flera skäl. Arbete som skapas genom tidigareläggning av statens investeringar kostar i budgeten bara tidigareläggningskostnaden. Detta har t.o.m. kommunikationsministern insett och använder samma metod i sina beräkningar. Genom att avlasta arbetsmarknadspolitiken och öka de reguljära utbildningsinsatserna kan flera miljarder kronor sparas. Det är därför obegripligt hur den borgerliga majoriteten kan säga nej till platser. Lika oförståeligt är att man bara vill anslå pengar till 11 000 gymnasieplatser, men låter ungdomspraktik och kontantstöd utanordnas enligt principen löpande räkning. Kostnaden för en gymnasieplats är för staten ca 37 000 kr, medan en ungdomspraktikplats kostar 57 000 kr. Vilken är den ekonomiska kalkylen bakom denna avvägning som majoriteten i utskottet gjort? Det är också de budgeterade reguljära insatserna i form av utbildning som ger bästa förutsättningar för att betala tillbaka lånen. Men den viktigaste orsaken till att det är billigt att sysselsätta arbetslösa är att arbetslösheten inte skapar något ekonomiskt värde och därmed inte ger staten några inkomster, utan bara utgifter. Vi kan konstatera att på två till tre år har över 10 % av arbetskraften gått från att vara försörjare till att bli försörjda. Enligt socialdemokraternas försiktiga beräkningar är arbetslöshetens kostnader omkring 7 miljarder kronor för varje procent som blir arbetslös. Därför vore det bättre att stämma i bäcken och stoppa det tillflöde som förväntas. Sammantaget kan arbetslöshetens kostnader nästa budgetår uppskattas till mellan 45 och 65 miljarder kronor. Därtill kommer de budgeterade kostnaderna för åtgärderna på uppemot 30 Detta är det ekonomiska priset som Börje Hörnlund uppehöll sig vid i dag, men det mänskliga är mycket värre. Att helt plötsligt ställas utanför den genenskap som arbetet utgör, eller att tvingas ändra sitt sociala liv, är ett fruktansvärt pris. Detta kan inte mätas ekonomiskt, men det kan få förödande konsekvenser för all framtid för de människor som drabbas av detta. Det är detta, Marianne Andersson och andra i utskottet, som vi som folkvalda har ett förtroende och en skyldighet att beakta när vi nu skall fatta beslut. Vi har inte någon skyldighet att ha omsorg om regeringen. Det är inte därför vi är valda. Mot denna bakgrund, herr talman, kan jag bara konstatera att den bästa vägen till sunda statsfinanser och till att nå välbefinnande för svenska medborgare, liksom att ge kvinnor och män en rättvis möjlighet att försörja sig själva och att sörja för de sina är att satsa på aktiva insatser i stället för passivt stöd. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer och de delar i betänkandet där vi har en majoritetsskrivning.

Herr talman! Jag vill börja med att påminna Marianne Andersson om att Socialdemokraterna aldrig har varit rädda för att fatta obehagliga beslut. De beslut som vi fattade i slutet av förra mandatperioden är nog bland de obehagligaste som vi någon gång har behövt fatta. Jag kan inte erinra mig att Centern vid något tillälle var tillskyndare till att vi skulle få igenom dessa beslut. I slutskedet var vi ganska ensamma i denna kammare om att vilja fatta dessa obehagliga beslut, som i dag många tackar oss för. De har satt en viss prägel på ekonomin. Att påstå att vi skulle vara rädda för sådant är inte någon vidare sanning. Om vi, Marianne Andersson, är så oerhört överens om de åtgärder som behövs i framtiden, varför avstyrker ni då vartenda förslag som vi har lagt fram sedan hösten 1991 för att motverka en ökning av arbetslösheten? Marianne Andersson säger att vi är så överens så att vi nog skall kunna lösa problemen. Faktum är att ni i dag kommer att avslå vårt förslag om 150 000 nya arbetstillfällen. Varför gör ni det? Marianne Andersson säger att man skall återkomma och att det är nästa års budget som vi diskuterar. Om jag inte har fel så har Marianne Andersson tidigare suttit i utbildningsutskottet. Då förmodar jag att hon vet hur det fungerar inom utbildningsväsendet, att om vi i juni fattar beslut om ytterligare 50 000 platser inom t.ex. gymnasieskolan, måste signalerna i rimlighetens namn komma så tidigt som möjligt från parlamentet. Det går inte att komma någon månad innan skolan skall börja och säga: Okej, ni får ytterligare 50 000 platser. Då faller ju hela förslaget. Skall jag tolka Marianne Andersson så att man skjuter detta så långt i beslutshänseende att det inte skall vara realistiskt att genomföra det till hösten? Någon annan tolkning kan jag inte göra. När det gäller kvinnornas situation plockar ni med ert ensidigt inriktade sparande på kommunerna bort sju och en halv miljard från kommunerna. Det betyder att ca 80 000 offentliganställda nästa år kommer att bli uppsagda, mestadels kvinnor. Detta genom de besparingar som nu sker. Vi har sagt i vårt förslag att vi vill fördröja den här processen genom att utbilda fler kvinnor som hotas så att de skall kunna klara sitt jobb bättre. Vi har tillfört nya arbetsuppgifter till kommunerna. Samtidigt kan man ta in ett antal arbetslösa som då kan få ett jobb. Men det avstyrker ni. Jag tror inte att vi är så väldigt överens om allting som Marianne Andersson säger. Den enda sak där vi är överens är när Marianne Andersson säger att arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund nog borde veta. Marianne Andersson är alltså tveksam om han egentligen känner till hur det fungerar. Den tveksamheten kan jag dela med Marianne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

Att bli arbetslös är nog det värsta som kan drabba en människa. Utöver detta innebär det förslag som vi om ett par timmar skall rösta om att man ytterligare sänker ersättningsnivån för de arbetslösa, en grupp som redan i dag lever på marginalen. Jag skall ta upp ett exempel på hur det fungerar i verkligheten. Arbetslösa ungdomar kan ha en så låg ersättning att om det blir något fel i utbetalningarna, drabbas de mycket hårt. Jag har träffat en grabb. I hans fall hade försäkringskassan utbetalat en hundralapp för litet om dagen. Han kunde då varken klara hyra eller övriga levnadsomkostnader. Det är dessa marginaler och obehagliga beslut som vi i dag diskuterar. Det går inte att plåga en människa som redan tidigare är plågad. Det finns säkert människor som klarar sänkningen av arbetslöshetsersättningen bra, men det finns oerhört stora grupper i samhället som inte kommer att göra det. Det blir då i stället socialbyråerna ute i kommunerna som får överta en kostnad på ett antal miljarder. Det är detta obehagliga beslut som vi diskuterar. Det beslutet vill vi inte ta, eftersom vi vill göra någonting annat. Jag vill inte diskutera förhandlingarna. Jag kan ju inte kritisera Marianne Andersson, eftersom hon inte har varit med. Men jag vill på det bestämdaste säga en sak: Den beskrivning som Börje Hörnlund gjorde är inte korrekt. Det är så lätt att tala om tre tior, men det handlar om någonting helt annat. Man skall vara oerhört försiktig med att lägga fler bördor på de människor som är arbetslösa och som är löntagare i det här landet. Dagens beslut är ett första steg mot inriktningen att man skall sätta sig på de arbetslösa och löntagarna. Nästa fråga är arbetsrätten, där arbetsmarknadsministern också har utfärdat direktiv. Löntagarna skall bli mer eller mindre rättslösa. Varför skall alla obehagliga beslut i denna kammare riktas gentemot löntagarna och dem som är mest utsatta i samhället?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

Vidare: Om näringsutskottet fattat beslut om uppfinnare, varför stöder inte Centern detta beslut i arbetsmarknadsutskottet? Hur är det med den interna kommunikationen inom Centern? Till sist vill jag säga något om effektiviseringen i Arbetsmarknadsverket: Granskningar och utredningar m.m. är bra att skylla på. Men vi inom Ny demokrati vill ha resultat. Utredningar och granskningar har inom det politiska livet en viss tendens att dra ut på tiden i det oändliga. Det protesterar vi emot. Åtgärder måste vidtas.

Herr talman! Johnny Ahlqvist ställde en fråga till kammaren om huruvida regeringspartiernas företrädare egentligen brydde sig om arbetslösheten och de arbetslösa. Det var i och för sig en retorisk fråga, men den är ganska meningslös. Ingela Thalén inledde sitt anförande med att säga att arbetslösheten först och främst inte är en fråga om siffror, kalkyler och procent, även om siffrorna är viktiga. Men bakom dem finns det människoöden, människor som vill behålla sitt arbete, känner oro för att mista det eller som drömmer om att få ett arbete. Jag tror uppriktigt sagt, herr talman, Ingela Thalén och Johnny Ahlqvist, att vi inte behöver ägna någon större diskussion och polemik åt dessa frågor och åt denna uppfattning. Jag känner en blandning av vemod och vrede när jag hör påståendet att det finns partier som inte bryr sig om dessa människor, som inte har någon kontakt med människor som har råkat ut för arbetslöshet. Jag vill göra denna markering. Det vore bra om diskussionerna framgent handlade om åtgärder för att se till att de människor som slås ut från arbetsmarknaden och önskar komma in igen får en chans. Herr talman! Det är därför beklagligt att man inte lyckades komma fram till någon form av sund överenskommelse mellan de partiers företrädare som har förhandlat och haft överläggningar. Vi satte då i gång en diskussion och ett stort gräl om vems felet var, men om två parter inte kommer överens, ligger det väl någon skuld på båda parter. Kan man säga att man kan börja att fördela skuldbördor? Det må medier säga. Men med tanke på de problem som vi framöver står inför och de behov till faktiskt samlade lösningar som framöver finns i landet, tror jag inte att det gagnar det arbetet om man skall börja rota och dra. Dessutom har jag inte varit med direkt vid överläggningarna och kan därför inte dra upp några interiörer därifrån. Jag tror, som sagt, inte att det skulle gagna syftet. Kampen mot arbetslösheten handlar ju i grunden om att se till att den normala arbetsmarknaden, näringslivet och den offentliga sektorn fungerar väl, så att de kan generera produktiva och meningsfulla arbeten. Kanske litet mer av debatten i dag, även om jag förstår att det är rimligt att man diskuterar olika former av åtgärder för de människor som redan är arbetslösa, i större utsträckning borde ägnas åt vad man kan göra på de andra politikområdena. Det är alldeles uppenbart att de signaler som kommer, inte minst från Arbetsmarknadsverket och dess ledning, Göte Bernhardsson, om att arbetsmarknadspolitiken får dra ett för stort lass för att klara situationen, bör vi definitivt ta på allvar. Jag tror att de som någorlunda har studerat dessa frågor inser att det inte går att lägga ytterligare arbetsuppgifter och ett stort antal miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken i snäv bemärkelse, och sedan tro att Arbetsmarknadsverket skall kunna hantera dessa frågor effektivt. När man har den insikten, vilken jag tror delas av många, anser jag också att det är viktigt att andra sakområden och departement inte intecknar Arbetsmarknadsdepartementets budget. Denna fråga har här tidigare diskuterats. Det är viktigt att man drar lärdom av denna debatt och att framtida förslag från regeringen läggs på resp. sakområde och på resp. departement, annars gagnas inte hanteringen i riksdagen. Det blir klarare och redigare om varje departement inom sitt normala fögderi budgetmässigt tar ett mer långsiktigt ansvar för de insatser som man vill föreslå. I många avseenden är detta en bättre hantering av problemen. Man brukar tala om att det finns ett antal faktorer som påverkar en regions eller ett lands framtid, och därmed också skapar möjligheter för att på ett kreativt sätt stimulera nyskapande uppfinnande. Det gäller goda kommunikationer, höjd kompetens, kunskap, ett rimligt och bra kostnadsläge och det är också framför allt att man i stort och smått får ett kreativt klimat. Om man har uppfattningen att vi i kanske litet större utsträckning skulle ägna tid och kraft åt att diskutera den typen av insatser i landet -- att få hjulen att snurra litet snabbare -- kanske litet fler människor skulle ha möjlighet att komma i arbete. Regeringen har lagt förslag om omfattande insatser när det gäller infrastrukturen under detta årtionde. Vi behöver inte gräla om vem som har varit duktigast på detta. Jag kan bara konstatera att infrastruktursatsningarna per år, om riksdagen fattar beslut enligt propositionen, kommer att vara mer än dubbelt så stora som de var under 80-talet -- ett 80-tal då vi uppenbarligen åtminstone trodde oss ha pengar men som vi inte använde till produktiva investeringar. Vem som bar det ansvaret behöver vi inte föra någon längre debatt om. Vi vet vem som hade ansvaret för detta. När det gäller kunskapsområdet -- höja kompetens och kunskap -- finns det förslag i regeringens forskningspolitiska proposition. Ytterligare insatser behövs för att få en bättre koppling mellan högskolevärlden och näringslivet. För litet av det kunnande som finns inom högskolevärlden förs ut i form av nya produkter, produktionsprocesser osv. Det gäller inte bara, vilket jag vill understryka, herr talman, hi-tech och de mest specialiserade storföretagen som man brukar tala om. Det gäller också hur man skall kunna få ut kompetensen från högskolevärlden, från olika forskningsinstitut, till de mindre och medelstora företagen. Även där finns ett behov av att öka kompetensen, även om det sker en hel del utan direkt inblandning från högskolesidan. Det är också viktigt, som här har tagits upp på flera håll, att uppfinnandet, innovationen och företagandet på något vis sätts i centrum. Uppfinnarna och innovatörerna är ganska anonyma i dag. I skolan lärde man sig vad de gamla uppfinnarna hette och vad de stod för, exempelvis Dalén och Agafyren. Alla, eller åtminstone de flesta, kände till detta. I dag har de stora uppfinningarna blivit anonyma. Vem var det som låg bakom Losec, AXE osv.? Varför pryder exempelvis inte storföretagen sina årsredovisningar med ett forskarlag eller några personer som står bakom de stora uppfinningar som har skapat och skapar mängder av jobb och stora valutaintäkter etc.? Jag tror att det är nödvändigt att med goda föredömen lyfta fram den biten, och låta den typen av politik forma 90-talet i stället för att göra som på 80-talet då man sysslade med att omfördela pengar som man trodde fanns, och för att gardera dem som levde på lånade pengar, teckna fallskärmsavtal. Detta känner jag också helig vrede inför. Jag har all förståelse för att människor, som lever under knappa omständigheter och som riskerar sina jobb eller som redan har mist dem, känner helig vrede över att välbetalda personer på olika sätt har skurat och borstat varandra på ryggen och att de har tecknat avtal åt varandra. Det är troligtvis en genuin känsla, och jag har förståelse för att människor känner så. Tyvärr är det inte lätt att lagstifta mot sådana avtal. Regeringen undersöker alla möjligheter att åtgärda detta. Men det är inte så lätt i en rättsstat, Laila Strid-Jansson, att lagstifta mot ingångna civilrättsliga avtal. Tyvärr, kan man säga, men på ett sätt tack och lov, därför att om det hade varit så skulle rättsstaten befinna sig i det totala förfallet. Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken får bära en stor börda, och man kan vara rädd för att den, för att klara situationen i dag, får bära en för stor börda. När den nu bär en så pass stor börda är det viktigt att man ser till att den är effektiv. Jag talar då både om den yttre och den inre effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken -- yttre effektivitet i bemärkelsen att den skall spela den roll som faktiskt den i årtionden i Sverige hade till uppgift att spela, nämligen att vara ett aktivt instrument för omstruktureringen av ett effektivt näringsliv. Det är viktigt att man i dag uppmärksammar farorna med att med en alltför omfattande och kanske något felinriktad arbetsmarknadspolitik störa en sund omstrukturering av svenskt näringsliv. Det finns flera tecken på att sådana konflikter finns. Dessa bör man uppmärksamma, därför att rätt utförd arbetsmarknadspolitik kan vara ett mycket, mycket effektivt instrument just för att öka omstruktureringshastigheten genom kompetensutveckling och annat. Det är självfallet viktigt, herr talman, att den inre effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken är betydande. Det finns och kommer kanske alltid att finnas mer eller mindre spektakulära uppgifter i medierna om kurskostnaden av det ena eller andra slaget och om slöseri på det ena eller andra sättet. Detta kommer vi alltid att få leva med. Men det är viktigt att se till att detta åtgärdas, och att försöka se till att sådant inte upprepas. Sedan har kanske arbetsmarknadspolitiken andra mer genomgående och djupgående drag och brister i den inre effektiviteten. Detta lär väl redovisas av Riksdagens revisorer någon gång i början av hösten. Jag är i och för sig övertygad om att bara det faktum att denna diskussion nu förs och att en revision pågår, påverkar en intern process inom Arbetsmarknadsverket till gagn för den inre effektivteten. Detta är jag ganska övertygad om. I detta ligger kanske revisionens största uppgift. Det finns ytterligare en faktor, vilken vi i utskottet många gånger konfronteras med och som det är angeläget att se över, nämligen de olika regelsystemen när det gäller förmåner. Det må vara utbildningsförmåner och annat, rätten att göra något eller att inte göra något under den tid man erhåller a-kasseersättning eller vilka signaler det ger både till de arbetslösa och till dem som hanterar dessa regelsystem. Jag är övertygad om att det är viktigt att regeringen, efter att ha tittat igenom de olika områdena, återkommer med förändringar för att få en bättre harmoni mellan de olika regelsystemen. Det är rimligt att människor alltid får den mycket klara signalen att det under den tid man får akasseersättning alltid är bättre att göra något och att anstränga sig i något avseende än att, med hänvisning till någon paragraf som kanske var ändamålsenlig för 10, 15 eller 20 år sedan när arbetslöshetsnivån var annorlunda, inte göra någonting. Det är förödande både för de arbetssökande och för dem som på arbetsförmedlingarna hanterar detta. Jag tror att det är en mycket viktig uppgift för departementet och regeringen i dess helhet över departementsgränserna att se över detta. Herr talman! Avslutningsvis kan jag konstatera att arbetsmarknadsfonden, eller rättare sagt bristen på fond, givetvis har varit föremål för diskussion. Ett faktum är ju som sagt att någon gång vid detta budgetårs utgång kommer det att saknas i runda tal 18--20 miljarder kronor i denna fond. Fonden får intäkter från egenavgifter, arbetsmarknadsavgifter och budgetmedel. Om ingenting görs kommer, med ungefär de arbetslöshetsnivåer som skisseras, underskottet med ränta nästa år att ha acckumulerats till ungefär 45 miljarder kronor. Arbetsmarknadsministern var inne på detta. Även Elver Jonsson och Marianne Andersson har berört det. Det säger sig självt att om man har ett system där man har en sådan obalans mellan löpande in och utbetalningar att nettoutflödet är ungefär 400 miljoner kronor i veckan, måste man göra något åt detta. Det innebär att underskottet bara under denna debatt, som väntas pågå ytterligare någon timme, har ökat med 12--15 miljoner kronor. Underskottet ökar med 60--70 miljoner kronor per dag. Det säger sig självt att åtgärder nu måste vidtas. Och detta är ytterligare ett område som det är helt nödvändigt att ågärda mycket snabbt. Herr talman! Jag inledde med att instämma i Ingela Thaléns uppfattning att arbetslösheten inte först och främst handlar om kronor, ören och procent, utan den handlar djupast om människors möjligheter och vilja att göra en produktiv insats. Moderata samlingspartiet hade för några valrörelser sedan en slogan om att man skall kunna leva på sin egen lön. Det finns andra partier som i andra versioner har haft sloganer med samma innebörd. Jag tycker att den är mycket bra. Den redovisar mycket klart, åtminstone för Moderata samlingspartiet, den ideologiska utgångspunkten, att om man inte skall vara beroende av den offentliga makten utan med personlig valfrihet skall kunna forma sin egen framtid, då är rätten och möjligheten att ha ett eget arbete och att kunna leva på sin egen lön en fundamental fråga. Det finns alltså en ekonomisk, en social och en ideologisk utgångspunkt för Moderata samlingspartiet att arbeta för att människor skall kunna leva på sin egen lön. Då gäller det att man har ett fungerande näringsliv. För människor som råkar bli arbetslösa gäller det att man snabbt med olika aktiva åtgärder för in dem i produktiva jobb. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande med undantag för de avsnitt som omfattas av reservationerna 9, 10 och 11, vilka jag yrkar bifall till.

Herr talman! Jag tänkte att jag inte skulle förlänga denna debatt, eftersom Anders G Högmark öppnade så fint med att vi var så överens om allt här och att det inte fanns någon anledning att tala om vem som är syndabock för det som hände på 80 talet. Men han kunde inte hålla fingrarna i styr utan sade i slutet av sitt anförande att allt naturligtvis var Socialdemokraternas fel. Jag undrar hur många gånger som Moderata samlingspartiet ställde sig bakom de förslag som vi väckte för att man skulle dämpa överhettningen. Det skedde inte en enda gång att man från Moderaternas sida tog ansvar för någon form av obehagliga beslut. Det är lätt att i efterhand säga att man från Moderata samlingspartiets sida var beredd att ställa upp. Men det var man inte. Sedan säger Anders G Högmark, vilket jag instämmer i, att man från andra utskott i riksdagen och från andra politikområden inte skall ta medel som är avsedda för arbetsmarknadsåtgärderna. Men varför har då Anders G Högmark accepterat att man har gjort det? Det är faktiskt det som har skett i vårt utskott. Man har finansierat andra reformer med medel från arbetsmarknadspolitiken. Det är inte mer än några veckor sedan som vi fattade ett sådant beslut. Jag vet inte om Anders G Högmark gjorde ett tankefel när han sade att Moderaterna hade en slogan om att man skall kunna leva på sin lön. Jag vill därför gärna fråga honom om det i så fall gäller även de arbetslösa.
Herr talman! Jag kan inte påstå att allt under 80 talet var Socialdemokraternas fel. Det vore ganska övermaga och orättvist. Jag tror att det finns anledning att fördela både den ena och den andra bördan litet här och där. Men när det gällde ansvaret för att utforma den politik som ändå utgjorde ramverket för olika aktörers agerande, var det faktiskt ändå Socialdemokraterna som under större delen av 80-talet hade regeringsansvaret. Jag är alldeles övertygad om att det, med facit i hand, finns många socialdemokrater, kanske de flesta, som skulle vilja ha gjort en hel del annorlunda än man gjorde och gjort en del som man över huvud taget inte gjorde. Jag tror inte att Socialdemokraterna i gemen tyckte att detta klimat med spekulation med lånade pengar var något tilltalande. Men de som hade regeringsmakten hade faktiskt en möjlighet att agera. Jag tror inte att någon, Johnny Ahlqvist, kan svära sig fri från alla delar av ansvaret. Men de som har regeringsmakten, vilket Johnny Ahlqvist brukar tala kraftfullt om ibland, bär ändå det yttersta ansvaret för detta. Beträffande frågan om hur man skall hantera ärenden mellan utskott och det kanske felaktiga i att belasta arbetsmarknadsutskottets budget med andra departements utgifter, utgår jag från att departementen och regeringen, med tanke på skrivningen i föreliggande betänkande och de betänkanden som vi behandlar, tar intryck av vad utskottet anser. Jag tror inte att arbetsmarknadsutskottet är det enda utskottet som har reagerat. Men det är klart att vi i arbetsmarknadsutskottet har haft pengar, och då har även många andra utskott tyckt att det har varit trevligt och bra att så att säga kunna plocka pengar från oss. Om vi ser framåt, anser jag emellertid att grundinställningen skall vara att varje fackdepartement skall lägga fram sina förslag och finansierar dem inom ramen för sin budget. Sedan behandlar vi i arbetsmarknadsutskottet När det gäller att leva på sin lön tror jag att jag var ganska tydlig då jag sade att man skall kunna leva på sin lön efter skatt.
Herr talman! Det börjar bli litet av löjets skimmer över vårt särskilda yttrande om uppfinnares och innovatörers stora betydelse i ett företagarvänligt klimat. Nu har arbetsmarknadsministern, Centern och Moderaterna stött vårt särskilda yttrande. Anders G Högmark orerar om vårt särskilda yttrande. Varför kunde ni då inte enas om en gemensam skrivning, som faktiskt skulle ha betytt en hel del, om att ni stöder Ny demokratis ambitioner i arbetsmarknadsutskottet? Man kan inte luta sig tillbaka och skylla på tekniska problem, utan detta hade gått att göra mycket enkelt, men jag tror att det hade betytt mycket för uppfinnarna och innovatörerna.
Herr talman! Jag tror att det, med den insikt som finns om uppfinnarnas och innovatörernas stora betydelse, finns alla möjligheter för oss här att samla oss när den frågan kommer att behandlas av det berörda utskottet framöver. Jag är alldeles övertygad om att svensk politik och svenskt näringsliv över huvud taget och dess vilja att satsa för framtiden i Sverige skulle må mycket bra om vissa partier konsekvent ägnade sig åt att agera för sin politik och dessutom rösta för den. Vi såg i går företagare som nu börjar ifrågasätta det politiska klimatet och oroa sig för den politiska instabiliteten. Var och en på sin kant, inte minst inom Laila Strid-Janssons parti, bör nog ärligt litet grand fundera över vilket konstruktivt bidrag -- jag säger detta med en viss ironi -- man givit och bidragit med för att skapa politisk stabilitet under de gångna veckorna. Många uppfinnare, innovatörer och företagare hade nog mått mycket bättre, framför allt när det gäller investeringsplaner, om Ny demokratis politiska agerande hade följt en litet mer rak linje. Ny demokrati har säkert goda idéer och förslag som vi hade kunnat resonera om. Men en första förutsättning, Laila Strid-Jansson, är faktiskt att ett parti vågar stå för den politik som det har, så att man konstruktivt kan diskutera den i utskotten. Sedan kan man måhända inte komma fram till något, men det måste ändå finnas en ambition att det skall gå att göra i de former som riksdagsordningen föreskriver till dess man måhända ändrar riksdagsordningen. Det är ganska meningslöst att tala om former som inte står till riksdagens förfogande. Man må tycka vad man vill om riksdagsarbetet. Det kan hända att det är bättre att jobba utanför riksdagen, men då får man välja den modellen.
Herr talman! Ibland kan det, om man vistas här, vara en poäng att vara politiker och vara införstådd med riksdagens arbetsformer.
Herr talman! Jag ställde en kort och rak fråga, och jag fick ett svar från en sann politiker. Tack så mycket.

Herr talman! Skeppet Svea har problem, svåra problem. Det seglar visserligen, men skrovet har ett hål i botten. Stormen sliter i tackel och tåg. Av båtens sju segel är det endast fyra som är ordentligt samordnade. Skeppet har många svårigheter. Besättningen var kanske inte beredd på att det skulle bli så många svårigheter och att seglatsen skulle bli så äventyrlig när den tog över för inte så länge sedan. Alla var dock beredda på en hård kamp. Ett par av skeppets segel var nya. De var inte så stora -- men ändå. De besättningsmän som hade hand om dessa båda segel reagerade ganska olika på sina uppgifter. Den ena gruppen förstod redan innan seglatsen började att det gällde att ta i och att göra det med ansvar. Den gruppen fick därför snabbt upp sitt segel, dessutom i mycket god samordning med tre andra besättningsgrupper. Därmed har skeppet Svea kunnat hålla en god kurs. Den andra nya gruppen tycks ha haft en hel del svårigheter att få styrsel och ordning på sitt segel, och vid ett par tillfällen har detta plötsligt snurrat till, liksom utan kontroll. Därmed har faktiskt hela skeppets seglats äventyrats. Det finns ännu en stor grupp besättningsmän som har, såvitt jag kan förstå, bekymmer med sitt stora segel. Det tycks som om det råder litet delade meningar inom gruppen om hur man bäst skall få seglet hissat, så att det inte drar alltför mycket i fel riktning. Herr talman! Sedan den 10 mars är det ett faktum att räntekostnaden på statsskulden har ökat med ungefär de 6 miljarder kronor som vi talar om när det gäller besparingarna inom arbetsmarknadspolitiken. Det är kronans sjunkande värde som under denna tid har lett till att räntekostnaden har blivit så stor. Det var då som en del av besättningsmännen inte höll i sitt segel, utan skutan Svea vinglade till ordentligt. Det har bl.a. betytt att en hel del av den optimism som så smått börjat sprida sig inom delar av svenskt näringsliv fick sig en knäck. Antydningar om senareläggningar av planerade investeringar visar att framtidstron är en känslig fågel. Det är inte bra att sådana knäckar sker. Vi behöver i dag verkligen så mycket positivt tänkande och så mycket av god vilja som möjligt för att människors misstro och missmod skall vändas i framtidstro. Det har talats om uppfinningar, uppfinningsklimat och innovatörer. De är också fåglar som är känsliga för hur vindarna blåser. Vi måste hjälpa dem och ge dem möjligheter att verkligen få utveckla sina unika gåvor. Det har sedan de besvärliga besluten i kammaren fattades förts samtal om att finna lösningar på problemen. Vi kristdemokrater såg därför med tillförsikt fram emot att de här samtalen mellan regeringen och Socialdemokraterna skulle leda fram till möjliga kompromisser om en ansvarsfull lösning och en ansvarsfull finansiering av kraftiga förstärkningar av insatser för att bekämpa arbetslöshetens gissel. Men tyvärr, det räckte inte ända fram. Jo, i fråga om satsningar på åtgärder tycks det ha gått bra, men inte om hur finansieringen skulle ske. Vi kristdemokrater är mycket besvikna över att inte dessa förhandlingar ledde fram till en hållfast överenskommelse. Vi vet ju litet mer om förhandlingarnas sakliga innehåll. Det förvånar i varje fall mig att det parti som säger sig veta och kunna bäst av alla bekämpa arbetslösheten har haft så litet av nya idéer att komma med. Jag vet att det är mycket svårt att vara kreativ och innovativ när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Men ärligt sagt har det nytänkande och de nya åtgärder som satts in det senaste året kommit från regeringen. Det är regeringens förslag. Vem kom t.ex. med idén om ungdomspraktiken? Jo, regeringen. Det är inte skadeglädje, men det är roligt att konstatera att vårt ungdomsförbund, kdu, redan för 10--11 år sedan hade ett förslag som är nästan identiskt med dagens ungdomspraktik. De fick ganska mycket stryk på 80-talet för det sättet att blanda praktikarbete och utbildning. I dag är ungdomspraktik den största enskilda åtgärden i satsningarna för att motverka arbetslösheten. Arbetslivsutvecklingen är en åtgärd som växer. Det är också ett regeringsförslag, en regeringens innovation. Vi kristdemokrater ser utomordentligt allvarligt på arbetslösheten och de problem som följer i dess spår. Vi anser det absolut nödvändigt att satsa offensivt för att hålla arbetslinjen. Allt annat är oförsvarligt. De skrämmande prognoserna om arbetslösheten, som kommit fram de senaste dagarna, måste vi ta på allra djupaste allvar. Jag tycker att vi gör det när vi visar att vi, bl.a. genom att göra mycket stora satsningar på infrastrukturens område, vill hålla folk i arbete. Inom kort skall man ta ställning till ett infrastrukturprogram av mycket stor omfattning. Där är det ju fråga om riktiga jobb och nödvändiga framtidsinriktade investeringar, inte bara sysselsättning. Men mer måste göras. Och fler förslag kommer i kompletteringspropositionen. I en interpellation som jag inom kort skall få svar på av arbetsmarknadsministern har jag frågat om vi inte nu kunde göra något för att ytterligare öka ungdomspraktikanternas chans att få praktiken att övergå i fast anställning. När många inom kort har fullgjort sina sex månader och sommarpausen tar vid för ungdomspraktikanterna vid månadsskiftet maj-juni, menar jag att vi borde lätta på trycket på arbetsmarknaden genom en kraftfullt sänkt arbetsgivaravgift för dessa under kanske en tvåårsperiod. Detta för att som en morot mana arbetsgivarna att tills-vidare-anställa dessa praktikanter. Det var det som vi helst ville, att praktikanterna när deras praktiktid var över skulle få en fast anställning. arbetsdelning. Den ställde jag i kammarens allmänpolitiska debatt. Den innebär i korthet att det borde finnas förutsättningar för att en heltidstjänst delas i två halvtider, som innehas av en heltidsarbetande och en arbetslös. Det är ingalunda problemfritt, men det borde gå att finna och finslipa regler som skulle kunna ge en arbetslös bibehållen arbetslivskontakt. Men hur är det nu med hålet i skrovet på skeppet Svea? Jo, vi tar in vatten, alltför mycket vatten. Vi måste på något sätt få kontroll över de våldsamma underskotten i statens finanser och statens budget. Såvitt jag har förstått har det ännu inte anvisats mer än två framkomliga vägar för att klara detta, dels reducerade kostnader för det som vi kostar på oss av överföringar av skattemedel till konsumtion, dels en tillväxt som ett väl fungerande näringsliv kan ge. Att vi nu mer än någonsin i historien måste satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder med insatser för att ge människor i näringslivet höjd kompetens får inte skymma den långsiktiga reparationen av grunden i vår ekonomi. Jag kan inte förstå att stora skattehöjningar, som t.ex. Vänstern har föreslagit, är en framkomlig väg på lång sikt. Skall vi tjäna in både till avbetalning av redan lånade pengar och till framtida resurser för pensioner, sjukvård, utbildning, m.m., måste export och näringsliv ge oss tillväxt. Stimulansen till hemmakonsumtionen får inte leda till en inflationsekonomi som medför räntehöjningar och ytterligare svårigheter. Nej, omsorg om räntenivåer och försvar av valutans värde är mycket viktiga delar i en balanserad ekonomi. Herr talman! Det får inte vara så att besättningsmännen på den här skutan, när de skall försöka laga hålen i skrovet, sliter ifrån varandra materialet eller hojtar och skriker: Jag skall slå på alla spikarna, annars vill jag inte vara med. Det är nu det gäller att visa ansvar för vårt folk och land och inte kortsiktigt enbart värna om egna fördelar. Vi måste våga föreslå och ta impopulära beslut för att långsiktigt säkerställa de stora och breda gruppernas välfärd. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i mom. 1--19 och 23--41 samt till reservationerna 9, 10 och 11.

Herr talman! Harald Bergström säger att vi behöver positivt tänkande och framtidstro. Det är helt och hållet sant. Men på min skuta, som innefattar 150 000 medlemmar -- det är Gävle-Dala LO-distrikt -- finns det inte särskilt många som har framtidstro nu. Jag tror inte att det finns någon som tycker att den föreslagna försämringen av akasseersättningen är rätt och riktig. I de här två länen, Gävleborgs och Kopparbergs län, står 45 000 människor utanför arbetsmarknaden. De är öppet arbetslösa eller befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder. Bara akasseersättningen för de här människorna kostar 5 Länsarbetsnämndernas prognoser talar om att 60 000 människor befinner sig i den här situationen. Då ökar kostnaden till sex och en halv miljard. 75 % av de här människorna är verksamma i arbetaryrken; i vården, i byggsvängen och i industrin. Än så länge är den klart dominerande andelen av de arbetslösa män. Men vi vet också att utslagningen av arbetsplatser inom den offentliga sektorn kommer att öka dramatiskt i framtiden. Då kommer kvinnoarbetslösheten att öka mycket markant. Jag tror inte att människor kommer att finna sig i detta. De vill arbeta. Därför demonstreras det nu utanför Sveriges riksdag varje dag. I tisdags var Byggnads från Dalarna här. För ett par veckor sedan var arbetslösa från Gävle här. Varje dag går byggvakten utanför riksdagens hus. Dessa demonstrationer kommer att fortsätta. De kommer att öka i antal, och de kommer att öka i aggressivitet, eftersom desperationen kryper inpå människorna. Hur har det kunnat bli så här? Jag tror att det är en medveten politik. Den bedrivs för att man skall tämja facket. Facket är inte så stor i näbben när arbetslösheten är hög. Bo Lundgren sade för en tid sedan i Hong Kong att Sverige är ett lågskatteland och skall bli ett land med låga löner. Nu har Carl Bildt åkt dit, och han kanske har samma budskap. Vad skall vi dra för slutsatser av det? Skall vi göra billiga leksaker i Sverige i framtiden och Hong Kong utvecklas till en industrination? Varför väljer regeringen alltid den åtgärd som försvagar de svaga och stärker de starka? Varför försämrar man ersättningen från a-kassan, och varför satsar man inte på att få människor i arbete? Det är både billigare och bättre. Det är bättre för staten, och det är inte minst mycket bättre för dem som i dag går arbetslösa. Varför satsar man på ungdomspraktik som innebär att ungdomarna stängs in i underbetald sysselsättning och försätts i en ganska så rättslös situation. Varför satsar man i Arbetsrättsutredningen på att göra arbetsgivarna så gott som enväldiga? Varför slår inte regeringen fast att man i Sverige skall arbeta under svenska avtal? Jag tror att det helt enkelt är så att man vill att facket och arbetarna skall veta sin plats. Men effekten kommer givetvis att bli den omvända. Människorna förkastar en politik som bygger på ojämlikhet och orättvisa. Hur kan regeringen tro att dessa människor skall sätta sig på samma tåg in i EG som den regering som gör sitt bästa för att de skall bli fattiga och rättslösa? Jag tror inte att det kommer att bli fallet i Dalarna och i Gävleborg. Man stiger av tåget. Jag vill avslutningsvis referera vad Sture Nordh sade i radion i morse. Han sade följande: Nu behöver vi ett sysselsättningspolitiskt undantagstillstånd i Sverige. Han har rätt.

Herr talman! I onsdags denna vecka var jag och fem andra på uppvaktning hos arbetsmarknadsministern. Vi redovisade då de problem vi har med arbetslösheten i Hagfors. Vi har 9 % öppet arbetslösa, ca 20 % om man tar med dem som är sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ungdomar som går utan jobb. Vi blev väl mottagna och fick också ett positivt besked om att bestämmelserna för företagsstöd skall förbättras. Det är bra, och det är vi tacksamma för. Tyvärr varslades redan dagen efter, på torsdag, ytterligare 270 om avsked vid Hagfors Järnverk. Redan hösten 1992 avskedades 350 anställda på denna arbetsplats. Det är mycket vanligt att de jag talar om förlorar mer är 10 % av inkomsten vid arbetslöshet. Man förlorar bra mycket mer, kanske 30 % redan med dagens bestämmelser. Det blir definitivt inte bättre för de lågavlönade, vilka redan förut har en svår ekonomisk situation, om de blir arbetslösa när de bestämmelser vi fattar beslut om i dag gäller. Ekonomin för den som blir arbetslös får sig i dag en ordentlig knäck. Skall jag behöva åka hem och redovisa att de många arbetslösa får ytterligare försämringar genom en sänkning av ersättningen till 80 %, och att den borgerliga majoriteten i riksdagen beslutat om detta? Den situation som vi upplever i dag är tyvärr alltför vanlig i hela landet. Det finns andra förslag till lösningar av detta problem. Jag och andra fackliga kolleger har väckt en motion där vi kräver att marginalskatten skall höjas för oss och andra som tjänar över brytpunkten. Detta förslag röstades ner i onsdags. Det finns också en annan socialdemokratisk motion där man för fram samma krav. Den lösningen är möjlig och skulle upplevas som mera rättvis. Det skulle fördela de ekonomiska bekymren på ett bättre sätt. Vi behöver ett bättre samförstånd om hur vi skall lösa de ekonomiska problemen, vilka sannerligen är stora. Vi måste få till stånd en bred uppställning för en sådan politik. Det lyckas vi aldrig med om vi låter besparingarna ensidigt gå ut över grupper som redan förut har en nästan omöjlig ekonomisk situation. I stället för att försämra ekonomin för de arbetslösa med upp till 17 000 kr per år, vill vi socialdemokrater ta pengarna på de höga inkomsterna. Skattehöjningen skulle bli ca 5 000 kr, och det har vi som tjänar mycket råd med. Fru talman! Jag vill uppmana de borgerliga ledamöterna, speciellt de från Värmland, att tänka över denna fråga än en gång innan vi röstar. Rösta på den socialdemokratiska linjen i denna fråga. Vältra inte över hela problemet på dem som redan förut har det besvärligt, nämligen de arbetslösa.

Fru talman! Sällan har väl ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet väckt sådan uppmärksamhet som det som nu behandlas, och det är inte märkligt. Skulle en lönesänkning på över 11 % för över 600 000 anställda gå spårlöst förbi? Självfallet inte. Den skulle förmodligen orsaka en arbetsmarknadskonflikt. personer i landet som är arbetslösa och som har det värst. Ändå är det inte de arbetslösa som protesterar aggressivast. Nej, de ställer berättigade krav på jobb så att de kan försörja sig och sin familj, och i andra hand kräver de en arbetslöshetsersättning som gör att de kan klara sitt livsuppehälle. De riktiga attackerna kommer från nyliberala ekonomer och företagsledare som hotar att inställa miljardinvesteringar och flytta utomlands därför att, som de uttrycker det, politikerna inte kan komma överens. Jag undrar vad man menar med ''överens''. Det fanns ju under veckans förhandlingar i botten ett justerat utskottsbetänkande med regeringspartiernas förslag om tioprocentig sänkning av ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen och Ny demokratis förslag om en ännu kraftigare neddragning. Förhandlingarna gällde ett alternativ till detta. Kan det vara så att det SAF-styrda näringslivet beklagar utgången av förhandlingarna därför att akasseersättningen nu uppenbarligen sänks? Eller är man så förblindad av sin aversion mot politiker och fackföreningar att man protesterar mot sina egna förslag? Fru talman! Nu är det hög tid att lägga förlegade nyliberala idéer åt sidan och att ägna alla krafter till att skapa arbeten och utbildningstillfällen. I mitt hemlän Halland hade SIF, SALF och Metall inbjudit politiker tillsammans med Länsarbetsnämnden till en träff i måndags. I ett län som tidigare klarat sysselsättningen bättre än andra är nu situationen närmast katastrofal. Närmare 40 % av Metalls medlemmar går arbetslösa, och värre blir det när alla varslen träder i kraft. Till hösten beräknas hälften av länets byggnadsarbetare sakna arbete, och kommunerna minskar sin personalstyrka på löpande band. Fru talman! Tillsammans med facken i Halland har vi socialdemokrater liksom på de flesta platser i landet kartlagt objekt som behöver utföras och som skulle kunna sysselsätta många arbetslösa. Vi vet att kunskapsnivån är lägre i Halland än hos den genomsnittliga befolkningen i landet, och därför kräver vi mer av utbildning. Utbildning kostar mindre för samhället än utbetalning av passiva kontantstöd. Arbetare och tjänstemän i Halland liksom i riket i övrigt förstår inte den inställning som regeringspartierna intar. De begriper däremot att det inte går att enbart minska på statens utgifter när det är brist på efterfrågan på varor och tjänster. Det ger bara färre jobb, lägre intäkter till stat och kommun och nya krav på besparingar. De anser liksom vi socialdemokrater att denna högergängade skruv bara vrider oss ner i arbetslöshetens träsk och att det för att vi skall upp ur träsket behövs satsningar på arbete och utbildning, satsningar som ger större utbyte både för den arbetslöse och för samhället än ett passivt kontantstöd. Av denna anledning instämmer jag i de yrkanden som tidigare framställts av Ingela Thalén.

Fru talman! Riksdagsledamöter! I dag gäller det akassan. Jag skall göra en snabb genomgång av det som har hänt här sedan en kvart över nio i morse. Ingela Thalén sade: Gemensamt skall vi dela på denna svåra börda. Alla måste vi vara med och betala. Det är en fråga om rättvisa. Om inget dramatiskt sker kommer vi att få 11 % öppen arbetslöshet. Regeringen har tappat kontrollen. Regeringen måste fatta de rätta besluten. Sedan kom Hans Andersson, Vänsterpartiet. Han tyckte att vi är högerextremister. Han sade vidare i ett underligt uttalande att arbetslösheten är nyttig för företagare. Det begrep jag inte riktigt, men han kanske kan förklara vad han menade. Hans Andersson tyckte vidare att vi nydemokrater är en skam för demokratin, att vi bedriver klasskamp osv. Elver Jonsson tyckte att vi tillsammans med Vänsterpartiet befann oss i politikens ytterkanter osv. Det handlade mycket om motsättningar. Börje Hörnlund berättade om det s.k. rättvisa systemet med avgifter, där bl.a. bönderna fått betala 1 500 kr per år utan att få vara med i akassan. Johnny Ahlqvist klagade över att hans och andra socialdemokratiska motioner i olika frågor inte fått stöd från andra håll. Jag vill då fråga honom: Varför stödde inte Socialdemokraterna nydemokraten Jousmas motion som väcktes i november? I så fall hade dess förslag nu varit på väg att genomföras. Laila Strid-Jansson tog upp fallskärmsavtalen, och även Marianne Andersson tog upp en bra sak, vilket jag vill ge henne en eloge för. Anders G Högmark påstod att det var bedrövligt att fallskärmsavtal skulle behövas. Han sade också att det inte finns någon lagstiftning mot sådana. Men det finns en sådan. Jag har citerat den tidigare, och jag skall inte göra det igen. Det gäller avtalslagen 36 § i handelsbalken 1. Jag har tagit reda på att detta lagrum kan användas redan i dag. Problemet är bara att man inte vill göra det. Både Wibble och Könberg har svarat en nydemokrat att man inte är intresserad av detta. Vidare på listan av inlägg: Harald Bergström var inne på skepp och segel, och Bengt-Ola Ryttar menade att vi har en medveten politik att gå emot facket. Jag kan tala om att min yrkesbakgrund är stålverksarbetarens och att jag har tillhört facket, men att jag numera har gått ut ur det. Jag vill påstå att skulden för den situation som vi har i Sverige i dag till stor del ligger hos facket. Jag vågar säga det, för så är det. Vi måste gå längre tillbaka i tiden för att få reda på varför det har blivit som det har blivit. Det gäller vår skattepolitik, något som man inte brukar ta upp. Socialdemokraterna vill höja arbetsgivaravgiften, vilket ger ännu mer arbetslöshet, osv. I en annons i Dagens Industri stod det häromdagen så här: ''Till Sveriges politiker -- nu får det vara NOG!'' I annonsen fanns många tänkvärda ord. Det framhölls bl.a. när det gäller framträdanden inför massmedierna: ''När ni uppträder i massmedia så kräver vi att ni i ärligt uppsåt utnyttjar tiden för att ge information om Sveriges situation. Vi vill ha seriös debatt, klara besked, sanningsenliga uppgifter.'' Handen på hjärtat, mina damer och herrar! Vad tycker ni att vi har hållit på med här i dag? Ja, saken är klar -- inte är det med detta. Också jag börjar få nog. Varför kastar ni skräp på oss nydemokrater? Har ni inte börjat fatta vad vi är ute efter? I samband med beslutet om delpensionen fick ni en förevändning, när vi ändrade oss i voteringen. Då blev ni jättelyckliga. Detta är något som man alltid kan använda. Ni menar att man inte kan lita på oss osv. Jag tycker att det är ynkligt att ni använder detta argument. Lägg av med det, nu! Hur kan ni förklara ert uppträdande mot oss i valrörelsen när det gällde de 196 miljarder som vi ville spara in? Då skrattade ni åt oss. Och vem var det som i denna kammare sade: Sluta med att kämpa för kronan! Jo, det var vår partiledare. Han fick mycket ve och spe för detta. Vad kostade den operationen för de svenska skattebetalarna? 40 miljarder kronor! Men det är ingen som säger någonting om den saken. Förstår ni att vi börjar bli litet grand desperata? Vi har många vettiga förslag, men socialdemokrater, vänsterpartister m.fl. bygger upp murar mot oss. För mig framstår det som högst märkligt. Låt mig återkomma till företagarna i Dagens Industri och använda litet av fotbollsspråket. Det gula kort som jag har här i min hand gäller oss alla här. Det är en varning för att företagarna har fått nog. Jag vill också återkomma till det som ni talade om i samband med delpensionsbeslutet. I Dagens ''Dennis: Nyd spolierade utsikterna till sänkt ränta''. Sedan spred man en massa dynga på det temat. Tisdagen den 23 mars återkommer man med följande notis: I lördagens tidning refererade vi en Reuterartikel, författad av riksbankschefen Bengt Dennis. Inledningen om ny demokratis agerande i riksdagen framställdes felaktigt som ett citat ur Bengt Dennis artikel. Han nämnde över huvud taget inte Ny demokrati. Vi beklagar.'' Men skadan är ju redan skedd.

Fru talman! Jag skall inte recensera föregående talare eller någon annan talare. Jag kan instämma i något som John Bouvin sade. Han visade rött kort, och jag skulle vilja använda rött kort på regeringen, som inte finns här i kammaren. Den skulle behöva utvisas. Vi lever i ett samhälle där vi i diskussioner kan höra att de ekonomiska problemen är Socialdemokraternas fel. När Moderaterna var i opposition var det sossarnas fel. Nu när man är i regeringsställning är det också Socialdemokraternas fel. Man kan fundera över vilket ansvar regeringen egentligen har för att klara jobben för människor. Fru talman! I dagarna kommer 800 metallarbetare på Volvo i Uddevalla att få lämna sina jobb. Under ett halvårs tid har jag med jämna mellanrum från denna talarstol ställt frågor till olika ministrar -- om vad de ämnar göra för att behålla den kompetens som finns på fabriken. Under detta halvår har svaren uteblivit varje gång diskussionen har förts. När vi här i riksdagen bestämmer oss för att vi skall satsa på något område, vilket vi gjorde i samband med att varvet lades ned i Uddevalla, satsas det stora pengar. Volvo fick en hel del stöd i olika former. Jag har frågat arbetsmarknadsministern, som inte är här nu, vad han ämnar göra och om han har fört diskussioner för att kunna klara situationen. Jag har inte fått något svar. Då blir jag litet förundrad. I TV och andra massmedier säger man att politikerna måste ta ett ansvar. Naturligtvis vill jag som politiker vara med och ta ett ansvar. Men vi har en regering som har fått förtroendet att regera av svenska folket. Det var ju det förtroendet regeringen fick vid det förra valet. Vi socialdemokrater fick omkring 37 % av rösterna och gjorde det sämsta valet sedan 1928. Regeringen har fortfarande efter ett och ett halvt års regerande inte kommit underfund med att den har ett ansvar. Den säger att de ekonomiska problemen är Socialdemokraternas fel. Det är märkligt. Om regeringen vill ta ett ansvar, borde den kunna svara på de frågor som ställs. Det verkar som om regeringen inte vill stötta och hjälpa till. Delegation på delegation åker till olika departement och myndigheter i Stockholm för att uppvakta och få svar på en del frågor. De människor som åker för att uppvakta på departementen säger att det värsta är att de inte har någon att tala med. Det är skillnaden mellan den nuvarande politiken och den jag upplevde när Socialdemokraterna var i regeringsställning. När vi hade bekymmer i Uddevalla hade vi regeringsledamöter att tala med, och vi kunde resonera med tjänstemän på departementet om vilka möjligheter man bör ha för att utveckla en region. I dag är det tyst. Prognosen tyder på att det i Göteborgs och Bohuslän kommer att finnas ungefär 40 000 arbetslösa efter semestrarna. Till det skall läggas de människor som omfattas av åtgärder. I Uddevalla kommun kommer drygt 20 % att vara arbetslösa efter nedläggningen av Volvofabriken och fönsterfabriken. Arbetslösheten bland metallarbetare kommer att vara över 40 %. Det är den vardag som mina kompisar lever i och som jag kommer att möta när jag kommer hem nu. Man kan diskutera tior hit och dit, men de metallarbetare på Volvo i Uddevalla som nu i dagarna blir utan arbete kommer att förlora ungefär 1 500 per månad genom den sänkning av akasseersättningen som regeringen vill göra. Det är metallarbetarnas vardag i Uddevalla. Vårt förslag innebar att man skulle se till att alla fick betala några tior. Det är den verkligheten det handlar om: 1 500 kronor för de metallarbetare som blir utan sina jobb på Volvo. Det är väl snart dags för regeringen att komma underfund med att det är den som har majoritet i riksdagen. Det är inte Socialdemokraterna, som nu bär ansvaret för att regeringen inte för den politik som den borde föra. Det är därför jag håller med om att man bör visa rött kort. Om det är någon som borde utvisas och försvinna från Kanslihuset så är det den nuvarande regeringen, så att vi kan få litet ordning och reda i landet.

Fru talman! Jag är verksam i en mycket liten kommun -- Älvkarleby kommun i Uppsala län. Det är en kommun som har mycket stora ekonomiska problem med skulder uppåt 150 miljoner kronor. För att göra den siffran begriplig, kan jag säga att det skulle motsvara 15 miljarder i Stockholm. Räntorna svarar mot nästan två skattekronor. Den öppna arbetslösheten har stigit till 9,72 %, vilket placerar kommunen på en sjätteplats i Vi har en av Sveriges lägsta utbildningsnivåer inom kommunen. Jag träffar såväl unga människor utan arbete som gamla trotjänare som blivit utslitna och utslängda från en hårdnande arbetsmarknad. Kommunens stora industri, Skutskärsverken, har de senaste fem sex åren avskedat ca 600 människor. Det är mycket, för kommunen är liten med bara Innan jag vänder hem till vardagen -- till kommunen och kommunalpolitiken -- vill jag förmedla mina intryck från lokal, kommunal nivå. Fru talman! Sverige lever över sina tillgångar. Statsskulden, liksom arbetslösheten, ökar i snabb takt. Jag fick i går reda på att utbetalningarna från a-kassorna utgör 250 miljoner kronor per dag. Räntekostnaderna på 95 miljarder kronor utgör en sjättedel av statsbudgeten och är i dag större än statsbudgetens samlade utgifter för pensioner inkl. åldrings och handikappomsorg. Dessa belopp ökar snabbt. Situationen har inte uppstått enbart under de senaste 18 månaderna. Både den nuvarande regeringen och 80-talets socialdemokratiska regeringar får ta på sig ansvaret för den rådande situationen. De devalveringar som gjordes under 80-talet -- den s.k. tredje vägens politik -- lade grunden till bl.a. de stigande fastighetspriser och spekulationsaffärer som ledde fram till bankkrisen. Bankerna lånade under 80-talet frikostigt ut pengar, och inflationsballongen och överpriserna på fastigheter pumpades allt större. Nu har bubblan spruckit. Bankerna står i kö till den s.k. bankakuten. Näringslivet har halkat efter konkurrenterna i Europa, USA och Asien -- i synnerhet Japan. Svenska folket har invaggats och invaggas fortfarande i dag i den falska tron att ett regeringsskifte löser alla problem. Oavsett vilken regering som sitter behövs det krafttag. Socialdemokraterna får om det blir aktuellt ärva den situation som de själva har varit med om att lägga grunden till under 80-talet. Den tredje vägen slutar i en kraftig uppförsbacke med upplåning och åter upplåning. Det tar emot. Färden i nedförsbacken pågår, och räntekostnaderna på gamla och nya lån accelererar. Det ekonomiska bromssystemet fungerar inte. Socialdemokraterna anser tydligen att man skall vänta med att bromsa till dess att nästa konjunkturuppförsbacke börjar. Det sägs ju att sanningen är den att det svenska folket lever över sina tillgångar. Då reagerar låginkomstagarna och undrar om de lever över sina tillgångar. Nej, det är statens tillgångar vi lever över. Jag tror att det pedagogiskt är väldigt viktigt att reda ut detta. De goda välfärdssystem som utvecklades under ett blomstrande 60-tal och byggdes på under 70-talet förutsatte bl.a. låg arbetslöshet och god tillväxt i ekonomin. Relativt få människor, ca 2,3 % arbetslösa, nyttjade systemet för att få hjälp att klara sin ekonomi i avvaktan på ett nytt arbete. Nu behöver alltför många stöd, och pengarna rinner ur Arbetsmarknadsfonden. Vi har en ekonomi som förmodligen för tredje året i rad kommer att uppvisa en minskning av samhällets samlade inkomster. Våra gemensamma fackföreningar försvarar sina medlemmars intressen hårdnackat, vilket är deras uppgift. Också jag och andra här är medlemmar av fackföreningar. Men statsbudgeten räcker inte till. Alla politiker måste ta på sig uppgiften att föra ut detta faktum. Det är ohållbart i längden att förtiga den bistra sanningen. I dag lånar vi och pantsätter våra barns och barnbarns framtid. Så kan det inte få fortsätta. Hur skall vi kunna se våra barn och barnbarn i ögonen i framtiden om vi fortsätter att föröda och förskingra deras framtida rätt till välfärd? Diskussionen kretsar i dag kring huruvida arbetslöshetsförsäkringen skall ge 80 eller 90 % i ersättning vid arbetslöshet. Socialdemokraterna har bundit sig alltför hårt vid att nivån skall vara oförändrad. Vi vet alla i denna kammare att vi måste ställa om kursen för framtiden redan nu, annars riskerar vi att gå en ännu dystrare framtid till mötes. De arbetslösa utgör ingen homogen grupp. Låt oss i dag öppna för ett system med något lägre ersättning -- 80 % -- vid arbetslöshet. Som kommunalman anser jag det ur kommunperspektiv vara nödvändigt att tanken på en nedre brytpunkt -- ett skyddsnät -- i arbetslöshetsförsäkringen för människor med de allra lägsta inkomsterna väcks. Om det inte görs, vältras det framtida ansvaret för dem som hamnar under existensminimum över på kommunerna. Stat och kommun är ju kommunicerande kärl. Det gäller samhällets totala utgifter. Kommunerna kommer i annat fall att tvingas fylla upp med socialbidrag för att personer med de lägsta inkomsterna skall få leva på en till nöds godtagbar nivå. I fattiga kommuner som Älvkarleby ansträngs ekonomin ännu hårdare om man tvingas lösa de problem som inte klaras av centralt. Fru talman! Nu är det bråttom med att få en nationell samling för en politik som skapar grunden för Sverige att gå mot en ljusare framtid. Förhandlingar på partiledarnivå måste upptas inför slutspurten i arbetet med kompletteringspropositionen. Deras uppdrag bör vara att konstruera ett väl sammansatt, rättvist och hållfast restaureringsprogram för Sveriges ekonomi under resten av 90-talet. Min uppfattning är att det för Sveriges skull inom en inte alltför avlägsen framtid måste bildas en blocköverskridande regering. Westerbergplanen kan därvidlag vara en lämplig startpunkt för fortsatta sakpolitiska diskussioner och avgöranden.